Herr talman! Jag gick in i denna debatt främst med anledning av det som sagts om vårdnadsbidraget. Ny demokrati har lagt fram ett mycket bra förslag. Jag skall först och främst tala till er på läktaren, för det är mest intressant. Jag tror inte att ni vet vad vi har lagt fram för förslag. Det enda ni har hört i t.ex. TV och radio är att Bengt Westerberg har sagt att Ny demokrati vill försvaga för barnfamiljerna med 20 miljarder kronor. Nej, vi skall göra en besparing för samhället på 20 miljarder genom att lägga om hela barnomsorgspolitiken. Vad har då Ny demokrati sagt? Jo, vi har till skillnad från regeringen sagt att man bör införa ett rejält vårdnadsbidrag. Vi har sagt att bidraget under första året, då barnet är 0--1 år, skall vara 8 000 kr i månaden skattefritt. Andra året skall det vara 6 000 kr i månaden skattefritt. Det är pensionsgrundande pengar. Under tredje, fjärde, femte och sjätte året, när barnet är upp till 6 år, skall man få 4 000 kr i månaden skattefritt. Det tycker vi är ett jäkla bra förslag. Jag tror att väldigt många familjer i Sverige skulle välja det. Vi har föreslagit att barnbidraget skall träda i kraft när barnet börjar skolan. Det skall vara 1 000 kr i månaden till dess att barnet är 16 eller 18 år. Vi höjer alltså barnbidraget från 750 till 1 000 kr i månaden. Vi jämnar ut summan till 1 000 kr. Om man gjorde så här skulle samhället, dvs. skattebetalarna, spara drygt 20 miljarder kronor. Det är väl inte fy skam att lägga fram ett sådant förslag? Samtliga föräldrar skulle få en fullständig valfrihet. Vi säger givetvis att familjerna inte samtidigt skall få föräldrapenning i ett år. De får ju ersättning ändå. Man kan inte ge statliga stöd till kommunerna. Jag tar Peter Kling med familj som exempel. Jag har tre barn. Jag får alltså då 8 000 kr i vårdnadsbidrag för det första barnet. Jag har två barn i fyra och femårsåldern. Det innebär att jag skulle få 8 000 plus 4 000 plus 4 000. Nu har vi satt ett tak på bidraget. Man får högst 8 000 kr. Jag får gå och köpa min barnomsorg i t.ex. Skara. Jag går till en kommunal inrättning och säger: ''Hej! Jag heter Peter Kling. Jag skulle vilja köpa tre platser till mina barn. Vad kostar detta?'' Då marknadsför dagiset sig och berättar vad det har för erbjudanden och hur många barn det finns i grupperna. Sedan går jag till nästa dagis, som också är kommunalt och bolagsägt, och gör likadant där. Sedan går jag till ett privat dagis. Då väljer jag själv. Vi kan i min familj också välja att stanna hemma med våra barn. Vad är det som är så förfärligt farligt med att Ny demokrati har lagt fram detta förslag? Eftersom medierna och de andra partierna inte har hoppat på oss för detta är det förmodligen ett bra förslag. Det är väldigt tyst om det. Det innebär ju att föräldrarna i princip får fullständig valfrihet. Är det så farligt? Många av mina arbetskamrater i industrin och inom byggnadssektorn har genom åren sagt till mig att familjens båda vuxna är tvingade att jobba, därför att det fattas 1 500 eller 2 000 kr i månaden för dem. Är det nu så farligt att låta dessa familjer få välja? Ja, det är väldigt farligt enligt vissa partier. De kallar det för kvinnofälla. Men vad kallas det om man tvingar folk som vill vårda sina barn hemma att gå och jobba? Det är ingen fälla. Det är ganska naturligt att överheten skall tvinga folk att gå och jobba och lämna ifrån sig sina barn. Jag måste säga att det är en väldigt konstig politik. Johan Lönnroth sade att vårdnadsbidraget skulle vara en fälla för män och att män inte kan laga mat osv. Vi lever nu, år 1993, Johan Lönnroth, och jag tror att männen har utvecklats ganska bra också när det gäller att laga mat och sköta hem osv. Bland män i min ålder, 35--40 år, är det ganska många som städar och hjälper till hemma trots att de förvärvsarbetar. Skattebetalarna skulle samtidigt spara en avsevärd peng: 20 miljarder. Regeringens vårdnadsbidragsförslag kostar faktiskt pengar.
Herr talman! Låt mig börja med att bemöta Birgitta Dahl, som gjorde ett långt utfall om att jag inte kände till att hyreskostnaderna har ökat. Det sade hon trots att jag i mitt interpellationssvar just säger att det är riktigt att boendekostnaderna som Birgitta Dahl konstaterar har ökat. Sedan kommenterade jag det. Det är någonting som har skett till följd av åtgärder som Birgitta Dahl var med och fattade beslut om när hon satt i regeringen och åtgärder som jag har varit med om att fatta beslut om när jag har suttit i regeringen. Birgitta Dahl måste ha goda kunskaper om att vi bl.a. i samband med skattereformen genomförde ganska dramatiska åtgärder som ledde till hyreskostnadsökningar för barnfamiljer liksom för alla andra hushåll. Den 1 januari 1992 genomfördes en hyreshöjning som inte var resultatet av den nya regeringens förslag utan av den gamla regeringens förslag. Birgitta Dahl frågade också om det som har kallats den hemliga utredningen. Birgitta Dahl vet ju väl som gammal regeringsledamot att det tas fram en hel del beredningsmaterial som inte har det skicket att man är beredd att lämna ut det. Men denna sammanställning kommer att överlämnas till finansutskottet inom kort, och då kommer den till alla partiers kännedom. Jag har bara talat om hur den ser ut på en punkt, nämligen när det gäller barnfamiljerna. Man konstaterar i utredningen att den något sämre realinkomstutvecklingen för barnfamiljer än för vissa andra grupper beror på att barnbidraget inte har höjts. Skälen till det har jag också redovisat i mitt svar till Birgitta Dahl. Skälet till att regeringen på mitt förslag bad Socialstyrelsen och några andra myndigheter att följa utvecklingen i kommunerna är naturligtvis att vi är oroade för vad som kan hända ute i kommunerna. Men det är glädjande att det som kan hända i varje fall ännu inte har hänt. Det är riktigt att en del hyser farhågor för att det skall gå sämre under det här året. När man ett år i förväg frågar både tjänstemän och politiker vad de tror kommer att hända, uttrycker de ofta en stark oro som sedan inte materialiseras. Det visar sig att man kan möta problemen genom prioriteringar och rationaliseringar. Det är därför jag säger att vi måste avvakta något och se vad som händer. Birgitta Dahl påstår fortfarande att privata alternativ får mer än kommunerna. Hon tar upp frågan om skolpengen och påstår att 85 % är mer är 100 %. Det får nog Birgitta Dahl ha en särkild lektion med mig om, dvs. att 85 % skulle vara mer än 100 %. Man kan givetvis diskutera om privata skolor kan skötas så rationellt att de inte behöver mer än 80 % eller 75 %. Men det kan dock aldrig bli mer än 100 %, vilket är vad som tillfaller de kommunala skolorna. Birgitta Dahl ställde också en rak fråga som Johan Lönnroth inte trodde att jag skulle kunna ge något svar på, nämligen hur man samtidigt kan införa vårdnadsbidrag och sänka ersättningen i föräldraförsäkringen. Mitt svar är att detta inte kommer att ske. Om det läggs fram ett förslag om vårdnadsbidrag kommer ersättningsnivån i föräldraförsäkringen inte att sänkas. Det är ett klart besked, Birgitta Dahl och Johan Lönnroth. Johan Lönnroth berörde en del tänkbara konsekvenser av ett vårdnadsbidrag. Om man tror att det är så illa som Johan Lönnroth säger, borde man egentligen också vara emot bostadsbidrag och föräldraförsäkring. De har ju precis samma effekter. Försäkringen är på papperet både för pappor och mammor. Men vi vet att det till över 90 % är mammorna som utnyttjar denna försäkring och att papporna utnyttjar den mycket litet. Det råder inget tvivel om att den också fått de effekter när det gäller arbetsfördelningen i hemmen och på arbetsmarknaden som Johan Lönnroth är kritisk mot. Bostadsbidragen är i själva verket en socialdemokratisk version av ett vårdnadsbidrag. Det är ett bidrag som huvudsakligen går till de familjer som har en försörjare, även om det råkar finnas två vuxna i familjen. Jag tror ändå inte att någon av er är beredd att dra slutsatsen att vi skulle skrota föräldraförsäkringen eller bostadsbidragen. Jag tror inte att ett vårdnadsbidrag på en låg nivå kommer att ha särskilt dramatiska effekter. Men alla måste medge att det finns en del föräldrar som vill stanna hemma av övertygelse om att det är bäst för barnen. Vi kanske inte delar den uppfattningen, men jag tycker ändå att man skall respektera att det finns föräldrar som gör det valet. De hamnar för närvarande i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Den skulle kunna hjälpas upp något med ett vårdnadsbidrag. Man behöver inte dra sådana enorma växlar på detta som Birgitta Dahl och Något som däremot skulle vara utomordentligt bra om man verkligen vill påverka arbetsfördelningen mellan män och kvinnor är att vi, som det brukar heta i debatten, kvoterar en del av föräldraledigheten. Det kunde vara intressant att höra om Birgitta Dahl kan utlova Socialdemokraternas stöd för ett sådant förslag. Jag vet att det har varit mycket kontroversiellt i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Detta skulle verkligen ha effekt. Jag skall för säkerhets skull säga att jag inte kan utlova hela regeringens stöd på den punkten. Men det skulle vara intressant att få veta var Socialdemokraterna står i den frågan. Jag lovar i varje fall att inom eller utanför ramen för feministiska mansklubbar driva på i denna fråga efter bästa förmåga. Jag vet inte om jag är beredd att bli medlem i Johan Lönnroths klubb utan att veta vad den klubben har för stadgar och vad den står för. Men jag skall gärna komma och hålla ett anförande och föra en diskussion med de övriga klubbmedlemmarna, och så får vi se vad som kommer fram av detta. Jag vill till sist vända mig till Peter Kling. Ny demokrati vill dra in 20 miljarder från barnfamiljerna. Peter Kling tog sin egen familj som exempel -- en familj med ett barn under ett års ålder och två barn mellan tre och fyra års ålder. Ni får enbart i barnbidrag i dag, om jag har räknat rätt i hastigheten, ca 30 000 kr. Om dessutom ett barn är under ett år och Peter Klings hustru tidigare har varit förvärvsarbetande får ni föräldrapenning. Sammanlagt kanske ni får över 100 000 kr i stöd i dag. Detta skall reduceras till 8 000 kr. Det kanske familjen Kling klarar. Jag vet inte vad ni har för förutsättningar i övrigt. Men jag vet att det finns en mängd barnfamiljer som inte skulle klara detta. I realiteten skulle Ny demokratis förslag innebära ett mycket förödande slag mot barnfamiljerna i Sverige och verkligen inte någon förbättring.
Herr talman! Jag vill först säga till Bengt Westerberg, vilket jag tror att han vet, att de siffror om boendekostnaderna som jag redovisade uteslutande refererar till den speciella bostadspolitik som lägger kostnaderna, bördorna, på dem som bor i de bostäder som har byggts de senaste åren, dvs. de unga familjerna och de mycket gamla som behöver flytta till någon form av särskilt boende i nya bostäder. Där slår er politik på detta sätt. Vi har ett annat alternativ med en rättvis fördelning av bördorna. Det går inte att med barnbidragen kompensera den typ av försämringar som barnfamiljerna har fått. Det är en illusion att tro detta. Det måste till en helt annan politik. Jag tänker koncentrera mitt inlägg på vårdnadsbidraget och i nästa inlägg återkomma till de andra frågorna. Först och främst vet ingen ännu vilken sorts vårdnadsbidrag som regeringen diskuterar. Det var ett välkommet besked, Bengt Westerberg, att det inte blir någon sänkning av ersättningsnivån i föräldraförsäkringen för att betala vårdnadsbidraget. Men hur skall det i så fall betalas? Bengt Westerberg säger att vårdnadsbidraget kostar 1--2 miljarder. Jag vill då kontra med att fråga: Är det brutto eller netto? Är det fråga om ett beskattat eller obeskattat vårdnadsbidrag? Skall det finansieras genom nya inkomster eller genom omprioriteringar, och vad berörs i så fall? Det är som sagt bra att föräldraförsäkringen nu är skyddad. Men vad blir det i så fall fråga om? Blir det ökade indragningar från kommunerna vilka drabbar barnomsorgen och barnbidragen, eller vad skall eljest betala ett vårdnadsbidrag? Westerberg, med så många unga kvinnor som är arbetslösa, är det en realitet att detta kan bli en fälla ur vilken de aldrig kommer ur. Jag är mycket oroad för den grupp av unga kvinnor som har jämförelsevis dålig utbildning och dåliga framtidsutsikter. Vid 30--35 års ålder finner de att det inte finns någon väg för dem ut på arbetsmarknaden. Jag är också orolig för samma sak som Johan Lönnroth, nämligen att den oerhört fina reform som föräldraförsäkringen är för barnen, kvinnorna och männen, och som gör det möjligt att leva på ett sätt som är unikt i världen, skall förstöras om man istället följer denna linje. Föräldraförsäkringen är någonting unikt och oerhört viktigt. Jag skall berätta att jag var den som en gång i tiden föreslog en föräldraförsäkring och att den skulle delas mellan män och kvinnor. I den vision som jag och andra då hade låg just att män och kvinnor tillsammans skulle ta ansvar för barnen och få ett helt annat och bättre liv än vad jag upplevde i min barndom.
Herr talman! Det är riktigt som Bengt Westerberg säger att också föräldraförsäkringen kan få den typen av effekter att det blir relativt sett fördelaktigt att stanna hemma längre med barnen. Eftersom det nu är som det är med jämställdheten är det kvinnorna som i huvudsak utnyttjar föräldraförsäkringen. Den grundläggande orsaken till att det fungerar på det viset är den dåliga jämställdhet som existerar. Kvinnor är uppfostrade till och är mycket bättre på hemarbete. Män är uppfostrade till och är inställda på att de skall sköta förvärsarbetet, eller åtminstone det mesta av det. Vårdnadsbidraget betyder att man ytterligare stärker denna effekt. Det finns en vettig motivering till föräldraförsäkringen. Vi är alla överens om att det är vettigt att föräldrar i barnfamiljer med små barn stannar hemma en tid. Jag tror -- liksom Bengt Westerberg, såvitt jag har förstått -- att man måste kombinera föräldraförsäkringen med någon typ av kvotering för att göra skillnaderna mindre i föräldraförsäkringssystemet. Det är ganska märkligt att höra Bengt Westerberg stå här och tillsammans med Peter Kling försvara vårdnadsbidraget när vi ju allihop vet att Bengt Westerberg egentligen inte vill ha detta vårdnadsbidrag. Det är det som är det verkligt oroande i situationen. Det har brett ut sig något slags feghet bland alla dem som för några år sedan, och kanske ännu mer på 70-talet, vågade stå upp och försvara den kommunala barnomsorgen. Man kan konstatera att den kommunala barnomsorgen är samhällsekonomiskt lönsam. Om en av fem arbetslösa föräldrar skulle arbeta på ett daghem som de skapar tillsammans, betalar alla fem tillsammans tillräckligt mycket skatt för att finansiera detta. Verksamheten är totalt sett samhällsekonomiskt lönsam. Ingen vågar säga detta. Ingen vågar säga att den kommunala barnomsorgen mycket kraftigt har ökat valfriheten för framför allt kvinnor, men också för många män. När det gäller den här mansklubben är jag öppen för att diskutera stadgarna med Bengt Westerberg. Jag föreslog att vi skulle ha som målsättning att bekämpa reaktionära reformer och att bekämpa den politik som Peter Kling och hans parti står för på det här området. Vi kan säkert enas om några grundläggande minimiparoller. Om vi bara sätter oss ner och diskuterar skall vi nog få ihop det.
Herr talman! Bengt Westerberg tog upp exemplet med tre barn, en ettåring, en treåring och en fyraåring. Enligt våra förslag blir nettopengarna 96 000 kronor. I det fallet kan det hända att man tappar ca 10 000 kronor det första året. Men år två, tre, fyra, fem och sex blir det en vinst om man stannar hemma. Om man har ett barn i tvåårsåldern och väljer att stanna hemma blir det en vinst på det. Jag tror att väldigt många inom industrin och inom byggbranschen skulle välja att stanna hemma hos sina barn. Det innebär faktiskt att man släpper loss en hel del arbetstillfällen i andra änden. Låt oss säga att 40 % av svenska folket väljer att gå hemma. Då blir det faktiskt ett och annat arbetstillfälle som släpps loss. När det gäller Johan Lönnroths mansklubb, som vi ironiserade över här, kan jag ställa upp där också. Jag kan gärna vara med och utbilda Johan Lönnroth i hur man dammsuger, lagar mat osv. Det gör jag nämligen i mitt hem. Det ställer jag gärna upp på.
Herr talman! Jag tror att jag får be riksdagsledamöterna Kling och Lönnroth att klara ut vad det skall vara för klubb innan jag bestämmer mig för om jag skall vara med eller inte. Birgitta Dahl hävdar att det bara bor unga familjer i nya bostäder. Så är det inte alls. Om man går ut och tittar på nya bostäder kan man se att alla sorters familjer bor i de nya bostäderna. Det går inte att hävda att bara för att det kostar mer att bo i nya bostäder -- när räntebidragen minskar, ökar kostnaderna -- drabbar det barnfamiljer. Det är dess värre eller dess bättre, hur man nu vill se det, så att barnfamiljer finns i alla sorters bostäder. De berörs naturligtvis både om vi minskar räntebidragen och om vi höjer fastighetsskatten. Min uppfattning är att vi kommer att behöva göra båda dessa saker under 90-talet. Men vi skall kompensera barnfamiljerna med förbättrade bostadsbidrag. Det är den politiken som vi måste välja framöver om vi skall komma till rätta med statsfinanserna. Sedan ställer Birgitta Dahl ett antal frågor om vårdnadsbidraget. Det är naturligtvis för tidigt att svara på flertalet av dessa detaljfrågor. Men jag kan ändå ge några preliminära upplysningar. Birgitta Dahl frågar t.ex. om de kostnader som jag nämner, 1--2 miljarder kronor, är netto eller brutto. Svaret är att det naturligtvis är nettokostnaden för det här bidraget. Vi skall återkomma till om det skall vara beskattat eller obeskattat när förslaget läggs fram för riksdagen. Det gäller också finansieringen. Jag kan dock utan vidare ge besked om att det inte kommer att finansieras genom minskade barnbidrag eller minskade bidrag till barnomsorg, vilket var de konkreta frågor som Jag tror inte att ett vårdnadsbidrag med den här utformningen -- ett vårdnadsbidrag riktat till de minsta barnen och på en måttlig nivå -- riskerar att bli den kvinnofälla som Birgitta Dahl, och i någon mån också Johan Lönnroth, talar om. Vi är ju redan i dag i en situation där de ganska förmånliga ersättningsreglerna i föräldraförsäkringen gör att de personer som har goda inkomster ofta väljer att utnyttja föräldraförsäkringen under längre tid än ett år. De som har lägre inkomster har svårare att göra det. Det rimligaste sättet att se på vårdnadsbidraget är att vi skapar samma möjligheter för den som vill dra ner på sin materiella standard att stanna hemma något längre tid än ett år och ändå få ett ekonomiskt bidrag. Jag tycker själv att barnomsorgen i Sverige är utomordentligt bra. Jag kände ingen tvekan inför att låta min egen son börja på dagis redan vid nio månaders ålder, vilket var möjligt innan Socialdemokraterna förlängde föräldraförsäkringen till ett år. Jag vet att många föräldrar inte delar den värderingen. Även om jag har min åsikt, måste jag också kunna visa respekt i min politiska gärning för dem som har en annan uppfattning. Det ligger naturligtvis också i de diskussioner som vi för inom regeringen och som Johan Lönnroth var inne på att alla inte tycker likadant. Där finns det skilda uppfattningar. Vi försöker agera så att vi kan visa respekt för de olika uppfattningar som finns. Jag har däremot aldrig tvekat att säga att den kommunala barnomsorgen eller barnomsorgen totalt sett är samhällsekonomiskt lönsam. Jag har i ett otal tal, artiklar, frågesvar i riksdagen och i andra sammanhang understrukit just detta. Så är det naturligtvis. Den är både samhällsekonomiskt och offentligekonomiskt lönsam. De skatter som de mammor, som det i praktiken är frågan om, som förvärvsarbetar betalar in, betalar gott och väl de subventioner som går till barnomsorgen. Därför är det angeläget att det finns barnomsorg. Det är också därför, som jag sade i den förra frågedebatten, som jag så hårt har drivit på kravet att vi skall få en tydlig lagstiftning på den här punkten. Den skall klart tala om att kommunerna är skyldiga att tillhandahålla barnomsorg till de föräldrar som efterfrågar det. Jag tycker att en sådan lagstiftning är oerhört angelägen både för jämställdhetens och för samhällsekonomins skull. Peter Kling förirrade sig totalt i den sifferexercis som han höll på med. Nu påstår han att barnfamiljerna i själva verket kommer att få mer pengar trots att man totalt sett skall spara 20 miljarder. Detta är naturligtvis fullständigt omöjligt. Man kan inte från ett konto som sammanlagt ligger på kanske 45 miljarder dra in 20 miljarder och hävda att de som tidigare har fått de 45 miljarderna får mer efter det att man tagit bort 20 miljarder. Det krävs nog att man är nydemokrat för att klara den typen av piruetter. För alla andra är det fullständigt omöjligt.
Herr talman! Jag tycker inte att Bengt Westerberg skall försöka spela bort det här med bostadskostnaderna på det sätt som han gjorde. Det är ett faktum att barnfamiljerna och de unga människorna inte kan välja bostad på samma sätt som vi andra. De är i mycket högre utsträckning hänvisade till de dyra bostäderna. Det vet jag som har tre barn i ålder 20--32 år. Jag tror att Bengt Westerberg också har ett par barn i den åldern. Därför borde han också känna till det. Jag tror att Bengt Westerberg är mycket plågad när han tvingas till detta. Jag vill gärna ge Bengt Westerberg en chans att komma tillbaks till jämställdhetsarbetet med oss. Olof Johansson har offentligt uttalat att det är viktigt att komma i gång med utbetalningen av ett vårdnadsbidrag före valet och inte bara fatta ett principbeslut. Då blir det nämligen svårt att avskaffa det. Westerberg. Bengt Westerberg har själv sagt att han inte är beredd att ställa till med en regeringskris på den här frågan, och det är ett öppet erkännande. Om vi socialdemokrater kommer tillbaks med ett förslag till att ett vårdnadsbidrag skall avskaffas till förmån för andra och mer angelägna insatser för barnen, kvinnorna och männen, är Bengt Westerberg då beredd att hjälpa oss med det eller kommer han fortfarande att hjälpa till att sabotera den moderna jämställdhetspolitiken? Det är mycket allvarliga varningar som Socialstyrelsen utfärdar i den rapport jag citerade förut. Det är inte sådant som man kan avfärda som traditionella tjänstemannaprodukter. De skriver så här: Särskilt oroande är situationen i flera storstadsområden och förortskommuner där det största besparingarna görs. Där är också behoven av särskilda insatser högre och verksamheten mer ansträngd. Det är de minsta barnen på daghem, skolbarnen utan fritids, barn med behov av särskilt stöd samt invandrar och flyktingbarn som riskerar att drabbas i framtiden. Herr talman! Vi är inte emot valfrihet, förnyelse och utveckling. Vi vill tvärtom ha det. Men det vi ser nu är den samlade effekten av något helt annat. Arbetslösheten och ökade kostnader för socialhjälp, social nedrustning, indragning från kommunerna, skolpeng och privatisering av ideologiska skäl är något helt annat och mycket allvarligt. Vem som helst kan se att detta är verkligheten. Häromdagen kunde vi på Lunchekot höra rapporten om den unga flicka som inte fick börja i den privata skolan i Göteborg eftersom skolpengen inte räckte till, sade de, för att ta emot barn med särskilda behov. Detta är inte någon enstaka företeelse. Det upplever vi runt om i landet. De privata alternativen har inte tid för barn som behöver tillsyn före klockan åtta och efter klockan fyra på dagen. De har inte plats för invandrarbarn. De har inte plats för barn med särskilda behov. Är inte detta något mycket oroande, Bengt
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är bra att Bengt Westerberg så tydligt och klart slår fast att den kommunala barnomsorgen är samhällsekonomiskt lönsam. Men problemet är ju att det som händer nu -- jag hänvisar till den tidigare interpellationsdebatten -- är att kommunerna kraftigt skär ned. SKTF har gjort en genomgång av vad man skär ned på i kommunerna, och det visar sig att en mycket stor del av nedskärningarna sker just inom den kommunala barnomsorgen, denna samhällsekonomiskt lönsamma form av barnomsorg. Jag förstår att inte alla tycker likadant i regeringen, och jag förstår också att Bengt Westerberg, om Folkpartiet nu skall vara med i regeringen, måste kompromissa på olika punkter. Jag förutsätter att Bengt Westerberg på alla sätt har försökt bekämpa det reaktionära förslaget om vårdnadsbidrag. Jag förstår också att Bengt Westerberg lider av att regeringen nu är så beroende av Ny demokrati som den är. Det är ju inte bara ett knäfall för kds utan också för Ny demokratis politik. Jag är övertygad om att Bengt Westerberg inte mår riktigt bra i den här situationen. Bengt Westerberg kanske inte tog talet om mansklubben riktigt på allvar, men jag vill ändå hävda att vi män som har samma uppfattningar borde göra något tillsammans. Jag tror att vi i de grundläggande frågorna är ganska överens. Det har på senare tid inte bara blivit ett bakslag för kvinnorna, utan man kan också säga att män som vill ställa upp för sådant som barnomsorgen, sextimmarsdagen osv. har blivit mobbade i den reaktionära våg som t.ex. nydemokraterna står för. Kvinnor organiserar sig mycket, både här i riksdagen och på andra ställen. De går samman och försöker på olika sätt stödja varandra. Vi män med gemensamma åsikter kan behöva hålla ihop litet mera och träffas för att diskutera hur vi skall stärka vår egen identitet, så att vi vågar ha dessa uppfattningar och slåss för dem. Jag hade för inte så länge sedan sällskap i en taxi med Bert Karlsson, som då skröt om alla de män till starka kvinnor som han hade övertalat att rösta på Ny demokrati. Jag kände i luften något av det som jag har lagt märke till hos många män som uppmuntrats av Peter Kling och Ny demokrati. Man har blivit oroade över att kvinnorna sedan 70 talet har fått litet ökad makt, och nu skall de drivas tillbaka med alla medel. Vi behöver, Bengt Westerberg, arbeta tillsammans för att stå emot denna reaktionära utveckling, som måste vändas.
Herr talman! Birgitta Dahl fortsätter att från sin talarstol upprepa att jag spelar bort bostäderna. Jag förstår uppriktigt sagt inte vad hon menar. Jag har sagt tydligare än vad Birgitta Dahl någonsin har vågat göra i någon politisk fråga att det kommer att bli dyrare att bo på 90-talet. Förmodligen kommer både fastighetsskatten att öka och räntebidragen att minska. Det är rimligt att man då kompenserar barnfamiljer genom förbättringar av bostadsbidragen. Socialdemokraterna har många gånger minskat bostadssubventionerna och höjt fastighetsskatten, men har aldrig inför något val vågat tala om att man skulle göra det. Vidare säger Birgitta Dahl att det kommer oroande signaler från kommunerna och att det i storstadskommunerna redan sker en del som inte är särskilt bra. Det tycker också jag. Det var därför som jag i mitt svar till Birgitta Dahl sade att det redan nu kan finnas skäl för vissa kommuner med mycket stora barngrupper och låg personaltäthet att se över verksamheten. Det kan naturligtvis också gälla för andra verksamheter än barnomsorgen. Birgitta Dahl tog fram ett fall från Göteborg, där en privat skola tydligen inte hade kunnat ta emot en elev med funktionshinder därför att skolpengen inte räckte. Jag tycker att det verkar fullt rimligt att man, om man får ett bidrag motsvarande 85 % av den skolpeng eller det anslag som kommunens skola får, kanske inte klarar att ta emot ett barn med funktionshinder. Däremot tycker jag att kommunen skall vara beredd att tillskjuta mer för att denna skola skall kunna göra det. Jag är helt övertygad om att det inte heller finns några kommunala skolor som mot 85 % ersättning kan ta emot funktionshindrade barn med de merkostnader som det kan medföra. Johan Lönnroth hävdade att ett vårdnadsbidrag skulle vara ett knäfall för Ny demokrati och att jag skulle lida å det värsta av detta. Nej, jag lider inte särskilt mycket. Jag tycker inte att frågan är värd att lida för. Det handlar verkligen inte om knäfall för Ny demokrati, som vill ha bort barnbidrag, föräldraförsäkring och stöd till ensamstående föräldrar, utan om en påbyggnad på en familjepolitik som i allt väsentligt fungerar mycket bra. Birgitta Dahl berättade tidigare att hon var en av dem som stod bakom föräldraförsäkringen när den infördes 1974 och att syftet då var att män och kvinnor skulle kunna dela lika. I dag, 20 år senare, kan vi konstatera att det målet inte uppnåddes. Män och kvinnor delar inte lika. Det var mot den bakgrunden som jag frågade Birgitta Dahl om hennes riksdagsgrupp var beredd att medverka till att vi skulle kunna förbehålla männen en viss del av föräldraledigheten. Den frågan har dock Birgitta Dahl på sitt vanliga undanglidande sätt inte tagit upp, och därför ser jag ett visst behov av att i denna fråga och kanske i andra liknande frågor få en samverkan mellan oss män som är något mer radikala i dessa jämställdhetsfrågor än vad Birgitta Dahl vågar vara.

Herr talman! John Bouvin har frågat statsministern vad regeringen gör för att förebygga hotet om stora flyktingströmmar från öst. Interpellationen har överlämnats till mig. Utgångspunkten för interpellationen är de risker för stora flyktingströmmar som skulle kunna uppkomma, om Ryssland faller samman på det sätt som Sovjetunionen gjorde eller i en situation med militära uppror i Ryssland. Interpellationen avser dels vad vi från svensk sida gör för att förebygga utvecklingar i öst som kan leda till massflykt västerut, dels vilka åtgärder som regeringen vidtagit för att kunna möta sådana hot och påfrestningar. Sovjetunionen är utomordentligt osäker och svårförutsägbar. De nya staterna i det tidigare sovjetväldet befinner sig i en svår ekonomisk och politisk situation. För svensk del är det en viktig utgångspunkt för vår politik gentemot länderna i öst att kunna bidra till att främja en demokratisk och marknadsekonomisk reformering av staterna i det tidigare Sovjetunionen. Till detta söker vi ge vårt bidrag genom en lång rad samarbets och stödåtgärder. Därigenom söker vi tillsammans med de övriga västliga industriländerna förebygga utvecklingar som skulle kunna leda till stora flyktingströmmar från öst. I enlighet med riksdagens beslut koncentreras de bilaterala ansträngningarna till länderna i vårt eget närområde medan det övriga samarbetet i huvudsak löper via multilaterala kanaler. Samarbetet med Estland, Lettland och Litauen intar självfallet en särskild roll för oss svenskar. Sedan ett år tillbaka har vi frihandelsavtal med vart och ett av dessa länder. Vi har också ett suveränitetsstödsprogram som innefattar en lång rad åtgärder för att stärka dessa staters möjligheter att hävda sin nationella suveränitet. Sedan de ryska myndigheterna nu börjat förbättra sin interna samordning av samarbetet med utländska givare ökar också våra möjligheter att mer systematiskt lämna ett stöd till den nordvästra delen av Ryssland. Jag tänker då särskilt på de insatser vi gör bl.a. i S:t Petersburgsområdet och, tillsammans med Norge och Finland, i området omkring Barents hav inte minst inom ramen för samarbetet i det nybildade s.k. Barentsrådet. Jag vill också i detta sammanhang peka på det miljösamarbetsavtal som nyligen ingåtts mellan Sverige och Ryssland och som i dagsläget gett konkreta resultat framför allt inom kärnsäkerhetsområdet. Bl.a. bistår Statens Kärnkraftinspektion i dag aktivt med att bygga upp en oberoende rysk kärnkraftsinspektion. Stödet till våra grannländer i öst har hög prioritet. Öststödet utgör därvid en del i regeringens politik som avvägs gentemot övriga områden inom ramen för den samlade budgeten. Regeringen är således inte beredd att enligt interpellantens förslag göra någon isolerad avvägning av detta stöd gentemot vårt bistånd till utvecklingsländerna i tredje världen. Låt mig mot denna bakgrund gå in på vad som görs för att kunna möta de problem vi ser i dag resp. kan komma att ställas inför i olika mer eller mindre katastrofala östliga utvecklingsscenarier. De problem som finns i dag gäller främst smugglingen av asylsökande från andra länder till Med anledning härav har den svenska regeringen inlett samarbete och kontakter med myndigheterna främst i de baltiska staterna. Dessa syftar bl.a. till att öka de baltiska ländernas egen kapacitet att hantera asylsökande. Nyligen hölls också i Stockholm ett möte på statssekreterarnivå om irreguljär migration i Östersjöområdet. Vid detta möte deltog elva länder. Mötet kommer att följas upp i två arbetsgrupper, som kommer att behandla olika konkreta migrationsfrågor. För närvarande är inströmningen av asylsökande från det tidigare Sovjetunionen liten, och det bedöms heller inte föreligga någon särskild risk att några stora strömmar av asylsökande därifrån skulle söka sig till Sverige, om den politiska utvecklingen där fortsätter i demokratisk ordning. Stora flyktingströmmar innebär naturligtvis generellt sett problem av både ekonomisk och praktisk natur. Därtill kommer att dessa flyktingströmmar i många situationer kan ingå som element i en utveckling som också innehåller allvarliga direkta säkerhetspolitiska påfrestningar och risker. Sådana problem som skulle kunna uppstå i säkerhetspolitiskt allvarliga situationer har sedan länge ingått som en viktig utgångspunkt för totalförsvarets operativa förberedelsearbete. Regeringen följer utvecklingen mycket noga, och Statens invandrarverk har tillsammans med andra berörda myndigheter inventerat olika åtgärder som kan aktualiseras vid en eventuell framtida masstillströmning av flyktingar från det tidigare Sovjet. En särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av vissa delar av utlänningslagen har även lagt fram ett underlag angående laglig reglering av massflyktsituationer. En snabbt framväxande flyktingvåg skulle, även frikopplat från eventuella säkerhetspolitiska påfrestningar, kunna ställa samhället inför så komplicerade och resursmässigt omfattande uppgifter att fredssamhällets normala resurser är otillräckliga. Regeringen ser det därför som en angelägen uppgift att vid behov så långt möjligt kunna komplettera de i fredstid normalt tillgängliga resurserna med lämpliga totalförsvarsresurser. Får jag här nämna att en parlamentarisk kommitté under landshövding Eric Krönmarks ledning nyligen har tillsatts för att utreda påfrestningar och risker i det fredstida samhället samt vissa frågor för totalförsvarets civila del. En av utredningens uppgifter är att överväga om befintliga beredskapsåtgärder mot fredstida risker och påfrestningar i samband med stora flyktingströmmar från de f.d. öststaterna -- precis den problematik John Bouvin har tagit upp -- är tillräckliga. Kommittén har också i uppgift att pröva om beredskapsåtgärderna är tillräckligt samordnade och om erfarenheterna från ett område bedöms kunna utnyttjas i större omfattning inom andra områden. Jag har inhämtat att kommittén med förtur behandlar östflyktingfrågorna och att överväganden och förslag i dessa hänseenden kommer att tas upp i ett delbetänkande som skall lämnas den 30 september i år. Herr talman! Som har framgått av den lämnade redovisningen pågår ett omfattande arbete i syfte att hålla en tillfredsställande beredskap på det aktuella området. Regeringen och berörda myndigheter följer noga utvecklingen.

Herr talman! Jag skall försöka tacka för svaret. Ja, det är svårt att tacka för något som jag egentligen inte fick -- men okej. Jag har frågat försvarsministern vad som i klartext skall göras. Jag fick till svar en mängd byråkrati, t.ex. att det finns ett frihandelsavtal, suveränitetsstödsprogram, miljösamarbetsavtal, samarbete och kontakter med myndigheterna har inletts, möten på statssekreterarnivå och att arbetet skall följas upp i två arbetsgrupper. Givetvis finns det en särskild utredare också, för att inte glömma en parlamentarisk kommitté! Jag frågade efter ett svar i klartext. Jag har i klartext fått till svar att regeringen över huvud taget inte har tänkt sig att hotet kommer. Det finns där -- kanske. Jag får försöka förklara igen. Jag säger inte om, utan jag säger när, det kommer att hända något i öst. Det kanske händer något till hösten, kanske till vintern. Massor av människor kan komma hit till Sverige. Vad gör vi då? Skall vi göra som Friggebo säger? Hon sade häromdagen att våra sommarstugor skall hyras ut. Hon kanske tänker på sina friggebodar. Inte vet jag. Flyktingen skall få välja sitt boende. Jag vill ha svar på följande. Har något förberedelsearbete gjorts i Sverige för att ta emot alla människor i denna folkvandring? Det kan bli fråga om sanitära olägenheter. Hela städer kan behöva byggas upp. Vidare har vi frågan om välståndsbarriären. Vi måste få folkvandringen att stanna före Östersjön. Vi måste hindra att det blir en okontrollerbar folkvandring in i Sverige. Finns det någon beredskap över huvud taget? Det finns en småhusindustri i Sverige. Vi kan t.o.m. bygga timmerkojor -- som förr i tiden. Förberedelsearbetet måste börja redan nu. Jag tror inte att frågan är om, utan det är när. Vi måste snabbt och effektivt skeppa över t.ex. dessa kojor och hjälpa till att bygga upp förläggningar. Finns det några tankar åt det hållet? Jag är givetvis inte nöjd med svaret. Jag hoppas att jag kan få ett mer utförligt svar.
Herr talman! Titeln på denna interpellation berör hotet från öst. Men finns det något hot från öst? Det har funnits olika uppfattningar om den saken. Under alla de år jag har talat med folk om dessa frågor har jag aldrig träffat på någon som har sagt att det förekommer ett hot från väst. Inte ens den mest ilskna kommunist har sagt att det föreligger något hot från väst. Jag tror att denna titel är adekvat. En tidigare centerpartistisk försvarsminister sade en gång en sanning. Han sade att hotet kommer från öst, men att som tur är finns finnarna däremellan. Jag har sysslat med dessa frågor i 30 år, och denna man är den som har sagt precis hur det är. Men han blev för detta uttalande hudflängd i massmedierna, och Olof Palme häcklade honom. Något sådant fick man tydligen inte säga. Men här finns ett stort problem. Om det verkligen händer något måste vi vara beredda. Jag kan ta min hembygd Tornedalen som exempel. Det tar tolv timmar med bil att ta sig från Ryssland till Tornedalen. Den aspekten har inte belysts i debatten. Många människor bor i dessa trakter. Bara i staden Murmansk finns det ungefär en halv miljon invånare. Det kan bli fråga om stora grupper av ryssar som kan tänkas komma till Sverige. Som tur är finns Finland däremellan. Men i Finland har man vidtagit åtgärder. Såvitt jag vet har den paramilitära gränsstyrkan -- Rajavartiosto -- gjort vissa omdisponeringar mot den ryska gränsen. Det är väl tur att det finns beredskap där. Sverige har en makalöst dålig beredskap. Jag kan tala om följande för er, och det är helt chockerande. Det finns 500 km älv på gränsen mellan Sverige och Finland. Den skall bevakas av tull och polis. Dessa två styrkor är inte alls samordnade. Till sitt förfogande har de en båt. Den finns i Haparanda, och den kan inte gå upp i älven. Det finns alltså inte en enda båt som bevakar gränsen mellan Sverige och Finland. Det här är inte fråga om någon god beredskap. Men jag skall inte skylla på försvarsministern för detta, eftersom den frågan inte handläggs i hans departement. Vad kan vi använda oss av om det blir kris här uppe vid gränsen? Jo, för det första har vi ett hemvärn, och det är väldigt bra. Jag är själv med och vet att det finns duktigt folk och vettiga människor. De kan terrängen, och de kan lösa svåra problem. Men de måste få resurser för katastrofer, t.ex. sjukvårdsresurser. Dessa resurser saknas i stort sett i dag. Jag tror inte att det kostar mycket pengar att föra över en sjukvårdsutrustning eller en katastrofutrustning till hemvärnet. Hemvärnet ställer upp och tar inte betalt för det som man gör. För det andra finns det militära förband. Det finns speciella styrkor, s.k. gränsjägarkompanier. I dessa finns det personer som är jägarutbildade vid jägarskolan i Kiruna. De är välutrustade och har gott om materiel. Men det finns ett stort krux. Inte ens försvarsministern kan kommendera ut dessa trupper. Det är bara riksdagen som kan säga att Sverige skall mobilisera och kommendera ut dem. Detta måste man ändra på. Dessa skall ju finnas lättillgängliga. Jag talade med rikspolischefen i går om samordningen mellan tull och polis. Rikspolischefen sade att han helt håller med mig om att tull och polis i Tornedalen måste samordnas. Detta har han arbetat för under många år. Som bekant har ju Rikspolischefen tidigare varit chef för Tullverket. Man borde göra någonting när det gäller detta. Men det är ett problem som inte ligger under försvarsministerns domvärjo. Däremot sorterar Räddningstjänsten under hans domvärjo. Jag tror att det behövs en övergripande överenskommelse, att någon tar tag i detta och samordnar de här insatserna. Till sist måste jag säga att vi egentligen har en väldigt dålig beredskap i fråga om sådana katastrofer som en massinvasion över den norra landgränsen är. Jag tror att man med ganska små medel kan råda bot på detta. Jag vädjar till försvarsministern att han tittar litet på det här, att han kanske avdelar en person för att göra det. Jag tror att man kan lösa det här på ett väldigt billigt sätt och att det skulle mötas väldigt positivt av människorna i Tornedalen. Jag har haft mycket kontakt med dem i den här frågan. Jag tror att detta är väldigt viktigt för dem.
Herr talman! Försvarsministern! Försvarsministern berör i sitt svar att en särskild utredare har fått i uppdrag att göra en översyn av utlänningslagen och föreslå åtgärder vid s.k. massflyktssituationer. Jag ämnar uppehålla mig vid den promemorian: PM med förslag till Legal reglering av massflyktssituationer. Den kom ut för något kvartal sedan. Jag tänkte ställa några frågor med anledning av denna PM, och jag antar att försvarsministern är något så när förtrogen med det förslag om lag som finns i denna. Vi får se om den här lagen så småningom kommer att antas av riksdagen. I den första av de föreslagna lagparagraferna i promemorian står det bl.a.: ''Utlänning, som --- vistats i land eller område, där det råder väpnad konflikt eller av annan orsak än sådan konflikt förorsakad kris av synnerlig allvarlig art och som reser in i Sverige --- skall antas ha lämnat landet eller området på grund av konflikten eller krisen.'' Det är grundvalen för det hela. Det står också att sådan utlänning är att anse som skyddssökande och skall få ett s.k. vistelsetillstånd. I den här promemorian anges vidare att regeringen skall avgöra när sådant konflikt eller kristillstånd, som avses i den första paragrafen, skall anses ha inträtt. Regeringen skall alltså avgöra om det finns en sådan kris i landet i fråga att det är befogat att tillämpa den här lagen för de människor som kommer till Sverige. I promemorian går man närmare in på hur det skall gå till när människor kommer och regeringen har förklarat att det är en krissituation som har uppstått. Då skall de människor som kommer in i landet registreras. De får då s.k. vistelsetillstånd. I en av paragraferna står det: ''Har beslut --- för ett visst land eller område bestått i nio månader, skall frågan om en förlängning av beslutets bestånd underställas riksdagen inom en månad efter utgången av den tiden --- Sker inte underställning --- upphör beslutet att gälla.'' Beslutet skall alltså upphöra att gälla efter dessa nio månader. Det står vidare: ''Upphör beslutet att gälla enligt andra stycket, skall utlänning som befinner sig här med vistelsetillstånd anses som asylsökande varvid den dag då registrering skedde anses som den dag då ansökan om asyl gjordes.'' Man kan undra hur man skall klara av detta på Statens invandrarverk. Detta innebär ju i princip att alla de människor som under en massflyktssituation kommer in i landet under tiden som går medan de befinner sig här i Sverige kan söka asyl. Dessutom kommer alla att förklaras som asylsökande om underställning inte sker. De skall då få individuell prövning av sitt ärende. Detta är en fråga som jag undrar vad försvarsministern har för uppfattning om. Hur skall man klara en sådan situation? Någonting annat som gör mig mycket fundersam är hur man skall härbärgera alla dessa människor. De måste få tak över huvudet. Det finns några paragrafer som handlar om rekvisition. I en står det: ''Fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten får genom rekvisition tas i anspråk med nyttjanderätt under begränsad tid för det ändamål som anges''. Det kan låta rimligt, men i en annan paragraf står det något som faktiskt upprör mig: ''Fastighet, del av fastighet eller särskild rätt till fastighet, som oundgängligen behövs för någons förvärvsverksamhet får inte utan absolut tvingande skäl tas i anspråk genom rekvisition.'' Det som står där innebär ju att en fastighet som någon oundgängligen behöver för sin förvärsvsverksamhet ändå kan tas i anspråk i en sådan här situation. Det är mycket märkligt. Man undandrar ju svenskars möjligheter att egentligen kunna försörja sig om man under speciella omständigheter även får ta sådana fastigheter i anspråk. Det kan vara intressant att höra försvarsministerns förklaring till detta. Jag skall nu gå över till att ta upp ett resonemang som utredaren egentligen för med sig själv. Det handlar om bakgrunden till att man tar upp de här frågorna. Han skriver: ''Medan det där förutsågs att ''smärtgränsen' skulle ligga mellan 50.000 och 55.000 personer per år,'' -- det handlar alltså om sådana som kommer in i landet på vanligt sätt, genom att söka asyl -- ''har organisationen visat sig kunna ''svälja' betydligt fler och eventualiteten av mer än 100.000 inresande förefaller inte få den att bryta samman.'' Han skriver vidare att dessa flyktingar ''endast undantagsvis kommer att kunna betecknas som de-facto, än färre som ''rena' flyktingar i utlänningslagens mening, lika klart är det såväl att de har behov av hjälp som att någonstans finns en gräns där det inte går --- vare sig av ekonomiska eller tidsmässiga skäl --- att behandla dem som asylsökande med de krav på en individualiserad handläggning som den klassificeringen f.n. ställer.'' Han fortsätter med att skriva: ''Det vore närmast oförsvarbart att inte nu göra vad som kan göras såväl administrativt som organisatoriskt för att förbereda mottagandet av ett mycket stort antal, säkerligen desperata människor som flyr inte därför att de ------ är förföljda utan därför att de är offer för t.ex. ett krig där dödandet sker urskillningslöst''. Han fortsätter vidare med funderingar kring asylfrågan. Jag skall inte ta så lång tid i anspråk för att gå igenom många av de här mera retoriska funderingarna som utredaren har. Men han skriver: ''Utifrån dessa allmänna överväganden har jag kommit fram till att jag dåligt skulle lösa den uppgift som jag har fått mig förelagd om jag begränsade mig uteslutande till frågan hur det administrativa tomrum som direktiven talar om skall kunna fyllas.'' Han kommer sedan fram till de funderingar som finns med i lagen. Bl.a. framkommer litet olika aspekter på hur mottagandet skall ske. Jag skall be att få återkomma till detta i nästa replik. Jag ser att min taletid just tog slut.
Herr talman! Den fråga som interpellanten har ställt var: ''Mot denna bakgrund undrar jag: Vad -- i klartext -- gör regeringen för att förebygga hotet från öst?'' Detta är alltså den fråga som jag har haft att besvara. Jag har redogjort för de omfattande insatser som vi gör för att förhindra att flyktingströmmar uppstår, t.ex. på grund av att en eller flera kärnkraftsolyckor äger rum i Baltikum. Jag har också pekat på suveränitetsstödet. Det tycks John Bouvin betrakta som byråkratiskt tjafs. Men vad innebär suveränitetsstödet? Jo, det innebär t.ex. att vi till de baltiska länderna har lämnat över kustbevakningsfartyg, just för att man skall kunna ha en tillfredsställande bevakning över sina vatten, förhindra smuggling av flyktingar och annat. Det är högst konkreta fartyg som har överlämnats. Detta är bara en av en rad åtgärder. Jag tycker inte att detta är byråkratiskt tjafs. Det är ett värdefullt instrument för att förhindra att just flyktingströmmar uppstår. Jag har försökt att svara helt i enlighet med vad interpellanten har frågat, och jag har givit en lång rad andra exempel på hur vi skall kunna minska hotet från öst. Det är rimligt att jag svarar på frågan såsom den var formulerad i interpellationen. När det gäller försvarsfrågorna, Leif Bergdahl, har vi gett två områden särskild prioritet. Det gäller övre Norrland. Vi har en lång gräns mot Finland. Det är, såsom det har påpekats här, bara tolv timmars resa med bil på landsväg till Ryssland. Det gäller också Gotland, som är ett känsligt och framskjutet område. Där lägger vi inte ner några förband, utan där görs i praktiken bara vanliga vardagsrationaliseringar. Det är unikt. Detta görs för att klara av just det som togs upp här. Jag tror att man skall vara försiktig när man gör en koppling mellan hur det ser ut i fred och hur snabbt man kan få fram resurser. Som de initierade säkert vet har vi möjlighet att snabbt trappa upp, inte minst i Tornedalen som Leif Bergdahl nämnde. Där finns resurser som kan sättas in. Jag delar inte uppfattningen att beredskapen är dålig. Jag hade för inte så länge sedan tillfälle att besöka detta område. Jag har förresten gjort det flera gånger under min tid som försvarsminister. Det finns möjligheter att snabbt trappa upp. Jag talar nu om de områden där jag är ansvarig på försvarssidan. Jag har ingen formell möjlighet att tala för andra statsråd i detta sammanhang. Saker och ting kan säkerligen göras bättre. Det medger jag gärna. Ytterst är det ingenting annat än en resursfråga. Vi må vara hur duktiga som helst på att använda befintliga resurser, men även de har ett tak. Det gäller då att se till att vi klarar av att få resurser. Det beslut som i går fattades i försvarsfrågan där Ny demokrati stödde regeringen och regeringspartierna betraktar jag som ett värdefullt beslut, inte minst när det gäller att öka beredskapen. Men det finns, som sagt, säkerligen ett och annat som ytterligare kan göras. Vi gör nu en kontinuerlig översyn för att bättre kunna hantera s.k. fredskriser. Det är ingen hemlighet att det svenska försvaret tidigare i stor utsträckning har varit inriktat på att möta en stor invasion från det forna Sovjetunionen. I dag är situationen mer komplicerad. John Bouvin talar i sin interpellation helt korrekt om risken för t.ex. stora flyktingströmmar. Det är en situation som vi enligt min mening snabbt måste lära oss att hantera. Jag kan försäkra att det sker mycket arbete just nu på det här området. Det är inte bara byråkratiskt tjafs, utan det sker en hel del konkret. Lars Moquist tog upp en fråga. Men jag är inte invandrarminister -- jag vet inte om jag skall presentera mig för herrarna -- utan försvarsminister. Det här är ett utredningsförslag som regeringen inte har tagit ställning till, och som riksdagen än mindre har behandlat. Jag tror att vi noga skall fundera igenom dessa frågor. Sedan faller det i så fall på invandrarministern att lägga fram en proposition om vad som skall ske. Det finns säkerligen behov av en överarbetning innan något förslag kan läggas fram på riksdagens bord.
Jag uppmanar deltagarna att hålla sig till ämnet för interpellationsdebatten.
Herr talman! Försvarsministern! Jag är ändå inte nöjd med svaret. Jag citerar ur min interpellation: ''Ryssland hotar att falla samman såsom Sovjetunionen gjorde. Miljontals ryssar vill ingenting hellre än att komma till väst, gärna till ett nordiskt grannland och gärna till Sverige. Finland har förstärkt gränsskyddet. I Sverige görs till synes ingenting. Ny demokrati har länge varnat för en situation med militära uppror i Ryssland, med stora folkvandringar som följd. Det innebär att vi skulle översvämmas av stora flyktingskaror.'' Vi måste ha en beredskap nu. Är regeringen villig att omfördela vårt bistånd till tredje världen? Vi har faktiskt inte pengar och andra resurser utan vi måste omfördela. Den springande punkten är att ju längre bort ett land befinner sig från Sverige, desto enklare är det att peka på konkreta saker. Därvidlag gör vi ett jättejobb. Att minst hälften av det bistånd som skickas dit försnillas, är en helt annan historia. Försvarsministern talade om suveränitetsstödsprogrammet och några båtar vi har skickat. Har de verkligen kommit fram? Det kanske gick som med den olja som vi skickade till balterna när det var kallt och eländigt. Oljan kom aldrig fram. Det är en misstanke. Jag får inga direkta besked om att vi verkligen jobbar. Det är bara små antydningar om att det görs någonting. Har vi någon sorts administrativ katastrofplan som klargör ansvarsfördelningen mellan Civilförsvaret, Invandrarverket och andra myndigheter och organisationer? Hur fungerar det i så fall? Arbetar man med detta nu? Gör man något konkret? Jag kallar detta fortfarande för byråkratiskt tjafs. Jag har tidigare pratat om olja. Man kan t.o.m. kalla detta för smörja. Jag upplever att man bara fyller i för att kunna ge ett svar, och man kanske tänker att han nu skall få så han tiger. Men jag kommer i alla fall aldrig att tiga. Vi får väl se om jag blir nöjd efter nästa replikomgång.
Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för det här utförliga svaret. Rent konkret säger försvarsministern inte mycket. Andan är emellertid väldigt positiv, och det är jag mycket tacksam för. Jag vet att det säkert finns en ärlig vilja att göra någontinga åt det här. Jag tror att när försvarsministern får tid och tillfälle så kommer han att ta upp dessa frågor. Jag skall även grilla de andra ansvariga. Såvitt jag förstår hör tullfrågorna till skatteministerns område. Justitieministern blir också aktuell. Båda dessa ministrar råkar vara moderater, så jag tror att man skulle kunna sy ihop något bra. Man måste ha en gemensam verksamhet på det här området. Jag skulle även vilja ta upp frågan om hemvärnet. Jag vet att hemvärnet kommer att prioriteras. Jag hoppas att man också kommer att se över katastrofoch sjukvårsresurserna. Sedan vill jag ta upp frågan om ett samarbete med finnarna. Jag är mycket glad över att vi har en försvarsminister som är så van att samarbeta och träffa folk från olika länder. Jag hoppas att man förbättrar samarbetet. Före försvarsministerns tid har det skett ett mycket märkligt samarbete. Jag kan tala om hur det gick till i praktiken om en svensk militär skulle träffa en finsk militär. De har fram tills nu inte fått träffas. De har av olika anledningar så att säga råkat ha konferens på samma ställe. I samband med det har de kunnat träffas i bastun och prata. Det har varit mycket hemlighetsmakeri och hysch-hysch över det här. Det är självklart att vi skall samarbeta med finsk militär. Nu när Sovjetstaten har fallit sönder och Parisfredens bestämmelser mer eller mindre har rivits upp, skall vi väl kunna ha ett aktivt samarbete så att vi får en dialog. Ett praktiskt problem utgör rajavartiosto, gränsjägarna, som de felaktigt kallas i Sverige. De är en produkt av Parisfreden. Ryssland tvingade Finland att ha militära eller paramilitära trupper vid gränserna. De utgör ett problem. Det är i och för sig bra att vi har sådana styrkor där, men de utgör ett problem för både svensk och finsk tulloch polispersonal. Senast blev tullpersonalen i Karesuando tvångsvisiterad av dessa militärstyrkor och förnedrad på ett otrevligt sätt. Jag hoppas att vi kan få ordning på det här. Vi vill gärna ha kvar styrkorna, men vi vill att de skall vara snälla och trevliga -- lika trevlig som man är inom Polisen och
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om vem som är kulturministern och vem som är försvarsministern. Med kulturminister har jag debatterat oaliga gånger, men det är nu första gången jag gör det med försvarsministern. Orsaken till att jag över huvud taget gick upp i debatten var följande passus i försvarsministerns svar: ''En särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av vissa delar av utlänningslagen har även lagt fram ett underlag angående laglig reglering av massflyktsituationer.'' Det berör vad interpellanten John Bouvin har tagit upp. Det sägs att om det t.ex. uppstår en akut och omfattande brist på mat i det forna Sovjetunionen eller en eller flera kärnkraftskollapser i det östra eller södra närområdet kan vi befinna oss där, dvs. att den här situationen uppstår. Jag tycker därför att det är relevant att ta upp den här frågeställningen just här. Men jag har förståelse för att frågan kanske ännu inte har diskuterats i regeringskansliet. Jag ber försvarsministern att notera de frågor jag ställde och beakta dem när ärendet kommer upp. Den ena frågan jag ställde var: Hur klarar man av den situation som uppstår om man gör alla till asylsökande när niomånadersgränsen har passerats? Jag ställde också en fråga som kanske i högre grad berör den parlamentariska kommitté som Eric Krönmark håller i. Det är ju så att en fastighet som oundgängligen behövs för någons förvärvsverksamhet inte utan absolut tvingande skäl får tas i anspråk genom rekvisition. Det är då mycket märkligt att man kan förfara så med svensk egendom, att man undandrar svenska näringsidkare möjligheten att fortsätta med sin näring. Jag vill också med några exempel visa vad den här lagen leder till. I sammanställningen tar man upp några olika aspekter bl.a. rörande folkbokföringen. Man menar att människor som kommer hit inte skall folkbokföras, eftersom folkbokföringen är inkörsporten till det svenska samhället och kopplat till många av de tjänster som erbjuds dem som bor här. Det är naturligtvis riktigt, så jag sympatiserar med den uppfattningen. I sammanställningen talas det också om att de människor som kommer hit har rätt till den biståndsersättning som finns för invandrare och asylsökande.
Jag erinrar Lars Moquist om interpellationens ämne.
Dock inte detta avsnitt.
Herr talman! Jag kan låta bli att spinna vidare på just den frågan. Hela den fråga om massflyktssituationer som John Bouvin har tagit upp berörs just i det här PM:et. Det är alltså ett PM som rör massflyktssituationer, och hela den lagstiftning som skall komma till stånd har tagits upp där. Jag delar därför inte andre vice talmannens uppfattning att den här frågan inte hör till ämnesområdet -- den hör till det här ämnet. I PM:et talas om vad som kan hända i Sverige om en sådan här massflyktssituation uppstår.
Herr talman! Jag kan lova Lars Moquist att jag utifrån de intressen som jag som försvarsminister har att företräda med särskild noggrannhet kommer att följa beredningen av det ärende som Lars Moquist tog upp. Det faller alltså inte under mitt departement. Jag skall göra vad jag kan för att det i fråga om de beröringspunkter som finns blir en bra handläggning och så att de mål som jag tror vi är överens om uppfylls. Till Leif Bergdahl vill jag säga att vi nu gör en satsning på hemvärnet. Numerären ökar från 100 000 till 125 000 man, vilket är viktigt, och dessutom tillförs ny utrustning, nya uniformer och vapen, och på sambandssidan sker klara förbättringar. Detta sker mot bakgrund av att hemvärnet, inte minst i den här typen av situationer, är utomordentligt värdefullt och i vissa avseenden helt överlägset då det gäller att snabbt komma på plats, och man har dessutom god lokalkännedom. Det sker alltså en rejäl satsning på hemvärnet. Jag vill också peka på att de nordiska försvarsministermötena har utvecklats i bra riktning. Vi diskuterar nu ingalunda bara FN frågor, vilket var fallet för ett och ett halvt till två år sedan, utan tar upp alla typer av nordiskt samarbete, inkl. försvarsmaterielsamarbete. Vi har vid de senaste försvarsministermötena -- det allra senaste ägde rum här i Sverige för en dryg vecka sedan -- diskuterat inte minst situationen i Baltikum, en gemensam syn i Baltikumfrågorna och flyktingsituationer. Det finns också projektgrupper som arbetar med detta. Jag är således övertygad om att det som Leif Bergdahl efterlyser i hög grad är på gång. John Bouvin var orolig över att kustbevakningsfartygen hade kommit på drift. Det har de inte. De finns på plats. Jag skall själv i början av nästa vecka resa runt med ett av dem utanför den lettiska kusten. Det sker i samband med att jag redan nu på söndag avreser till de baltiska länderna -- det är första gången som en svensk försvarsminister gör det -- för att diskutera olika former av samarbete, och därvidlag kommer just de frågor som John Bouvin har tagit upp i sin interpellation att ingå.
Herr talman! Jag får hoppas att försvarsministern inte kommer bort, som oljan gjorde, utan att han hittar hem igen. Jag vill ställa en väldigt konkret fråga, och kanske kan jag också få svar på den. Hur många miljarder vi i Sverige ger i bistånd är egentligen inte så noga, men faktum är att de länder som vi ger bistånd till under 1991--1992 köpte vapen för 13,5 gånger så mycket som summan av vårt bistånd -- hur förhållandena är just i dag kan jag inte säga. Med detta som bakgrund: Är försvarsministern villig att på något sätt försöka påverka övriga i regeringen att, såsom vi nydemokrater har sagt, omedelbart halvera biståndet och låta den ena hälften gå till Baltikum, till öst? Det är i öst som vi måste hjälpa till för att vi skall undgå det hot som finns i öst. Jag vill också påpeka att det som Lars Moquist tog upp om flyktingar och kärnkraft i allra högsta grad rörde interpellationen. Det vill jag säga som en liten anmärkning, men det får väl vara i och med det. I försvarsministerns svar står: Stödet till våra grannländer i öst har hög prioritet. Öststödet utgör därvid en del i regeringens politik som avvägs gentemot övriga områden inom ramen för den samlade budgeten. Regeringen är således inte beredd att enligt interpellantens förslag göra någon isolerad avvägning av detta stöd gentemot vårt bistånd till utvecklingsländerna i tredje världen. Med andra ord: Regeringen bryr sig inte så mycket om hotet från öst, utan man prioriterar tredje världen, länder som ligger så långt från Sverige som möjligt, eftersom problemen där är större. Jag vore tacksam för ett svar på min fråga.
Herr talman! Som John Bouvin så riktigt påpekar har jag redan å regeringens vägnar svarat på hans fråga om biståndet. Detta är dessutom en fråga som ytterst avgörs av riksdagen. Som gammal, varm vän till de baltiska folken har jag under många år uppträtt i baltiska sammanhang. Det var, herr talman, på den tiden inte särskilt många som gjorde det, ville det eller ens vågade göra detta, och framför allt gav det inte den mista publicitet eller politiska utdelning. Jag gör vad jag kan för att hjälpa till inom ramen för mitt departement och det ansvar jag har. Det gäller t.ex. utbildning. Vi har stora utbildningsprojekt på gång för personal från Baltikum. Det gäller militära frågor, gränsbevakning att få samhället att fungera och säkerhetsfrågor, och det gäller hanteringen av flyktingfrågor. Jag kommer i nästa vecka att ta upp överläggningar med mina baltiska kolleger för att få deras syn på hur vi effektivt kan hjälpa dem. Allra sist, herr talman: Det frågades om vi verkligen tar flyktingsituationen på allvar. Jag kan försäkra John Bouvin och övriga i kammaren om, att är det någon fråga som nu är föremål för regeringens och statsförvaltningens samlade intresse, så är det just den problematik som John Bouvin har tagit upp.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för skattebetalarna av att bygga en järnvägstunnel mellan Malmö och Köpenhamn samt om det är regeringens uppfattning att tidigare riksdagsbeslut avseende en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn ligger fast. Öresundsdelegationen ett omfattande utredningsarbete beträffande bl.a. en borrad tvåfilig järnvägstunnel mellan Köpenhamn och Malmö. Delegationen kom fram till att ett sådant alternativ inte var möjligt att genomföra utan omfattande statliga subventioner. Vidare ansåg delegationen att ett alternativ med en kombinerad väg och järnvägsbro i högre grad än andra alternativ uppfyller de trafikala målen samt att det med detta alternativ var möjligt att uppnå en s.k. nollösning i Öresund, dvs. en oförändrad vattengenomströmning i sundet efter anläggandet av förbindelsen. Inför behandlingen i Danmark av beslutet om en fast förbindelse över Öresund utarbetade det danska miljöministeriet, DSB, Vejdirektoratet och ett antal oberoende rådgivare år 1991 en rapport med en sammanställning av ekonomiska och miljömässiga konsekvenser över fem olika alternativ till en fast förbindelse. I rapporten angavs kostnaden för en borrad tunnel för biltåg uppgå till 16--18 miljarder kronor. Mot bakgrund av detta träffade de svenska och danska regeringarna år 1991 ett avtal om en fast förbindelse över Öresund. Länderna har i avtalet åtagit sig att gemensamt bygga och driva en avgiftsfinansierad väg och järnvägsförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö. Förbindelsen skall utföras som en kombinerad järnvägs och vägbro mellan Limhamn och syd Saltholm och i form av en sänktunnel mellan syd Saltholm och Kastrup. Kostnaden för förberedelser samt byggande och drift av Öresundsförbindelsen skall i sin helhet täckas genom trafikantavgifter. Den svenska riksdagen och det danska folketinget godkände sommaren 1991 avtalet och därmed finns det ett folkrättsligt bindande avtal mellan Sverige och Danmark om Öresundsförbindelsen. Öresundsförbindelsen prövas enligt gällande lagstiftning. Det konkreta förslaget till utformning av förbindelsen är nu föremål för regeringens prövning enligt naturresurslagen och vattenlagen. Enligt avtalet kan dessa prövningar leda till avvikelser i förhållande till vad som anges i bil. 1 till avtalet om Öresundsförbindelsens sträckning och tekniska utformning. Avgörande i denna bedömning är att den s.k. nollösningen vad gäller vattenströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Efter mycket lång tid och mycket debatterande och argumenterande beslöt riksdagen för nästan exakt två år sedan att teckna ett bindande avtal med Köpenhamn. Man anser i avtalet att detta skulle knyta bägge länderna närmare Europa. Det skulle förbättra de kulturella och ekonomiska förbindelserna mellan de bägge länderna. Man hade också kommit fram till att en kombinerad biloch järnvägsbro var det enda realistiska ekonomiska alternativet. Man sade att de som använder bron skall betala vad bron kostar, inga andra. En del ville i debatten ha en järnvägstunnel i stället. Haken med detta är att om man står fast vid målsättningen att brukarna skall betala tunneln, skulle man få så höga biljettpriser på denna järnvägssträcka att ingen skulle vilja betala. Man skulle vara tvingad att ge ett mycket kraftigt stöd från skattebetalarna. Det ville man inte. Därefter har t.ex. Koncessionsnämnden sagt nej till det föreliggande förslaget. Detta har de dock inte gjort av miljöskäl, det vill jag betona, utan av nyttoskäl. Man kan fråga sig om de har kompetens att bedöma nyttan av en fast förbindelse mellan Många upplever, herr talman, att beslutet förhalas från svensk sida. På den danska sidan råder i dag stor aktivitet. Man projekterar, bygger vägar, river hus för att hålla den tidsplan man är överens om. Just på grund av det jag vill kalla den svenska förhalningstaktiken poppar det fortfarande upp alternativa förslag. Främst gäller dessa renodlade järnvägstunnlar mellan Sverige och Danmark. Det är alternativ som saknar all form av realism. Senast när riksdagen i måndags besökte Helsingborg uppvisades ett förslag, som man där trodde på om en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Då skall man, herr talman, veta om och känna till att danskarna, som är part i målet, inte på några villkor i världen vill ha en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det sade senast den förre danske trafikministern för inte så lång tid sedan. Om Sverige av något skäl skulle bryta detta bindande avtal lär tvisteförhandlingen komma att avgöras av den internationella domstolen i Haag i Holland. Där säger i dag expertisen att Sverige inte skulle ha en suck av möjlighet att vinna, utan skulle bli tvingad att betala ett mycket stort skadestånd. Det förekommer fortfarande i debatten förslag om att satsa på fler färjor, större båtar, tätare turer Malmö--Köpenhamn. Då skulle man, menar de, slippa ha en bro. Låt mig då säga följande. Det finns ingen stad i Sverige som haft så många färjeförbindelser, och där så många förbindelser gått i konkurs. Att i dag bygga ut dem ännu mer är totalt ekonomiskt vansinne att ens försöka tänka sig. Her talman! Man bör kanske inte använda personer som referens. Man kan ibland hitta en person som man inte sympatiserar med men som i ett visst avseende har en uppfattning som står nära ens egen. Låt mig i alla fall säga att Björn Gillberg, som nog för de flesta är den mest kände svenske miljökämpen, faktiskt står för en kombinerad biloch järnvägsbro över Öresund. Vill man i dag -- man kan misstänka det -- från regeringens sida förhindra byggandet av en bro mellan Malmö och Köpenhamn? Kommer vi, trots den som många uppfattar svenska bristen på aktivitet, att hinna med den tidsplan som vi kommit överens med danskarna om? Så har vi den allvarligaste frågan: Om Sverige skulle börja trassla till detta eller bryta denna överenskommelse, riskerar man då inte att Sverige som land får en försvagad tilltro, som kan vara till nackdel för oss när vi framöver skall skapa andra avtal med andra länder?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö började med att fråga varför beslutet förhalas i Sverige. Jag vill gärna säga till honom att beslutet inte förhalas i Sverige. Det finns en demokratiskt bestämd beslutsprocess för denna typ av infrastrukturprojekt. Den är ganska tidsödande till sin natur, men i allt väsentligt hålls tidsplanen för denna mycket omfattande miljöprövning. Sten Andersson frågar i sin interpellation vilka konsekvenser en järnvägstunnel får för skattebetalarna. Det är naturligtvis en intressant fråga. Vi har ett antal tänkbara referensobjekt, som ännu inte är i bruk. Eurotunneln mellan Frankrike och England är ändå ett intressant jämförelseobjekt. Det systemet baseras på en dubbelspårig järnväg med ganska hög teknisk utrustning både vad gäller den infrastrukturella och den rullande materielen. Man räknar med 200--300 genomgående personoch godståg per dygn och ungefär lika många biltåg. Tunnelsträckningen är ca 50 km, alltså drygt dubbelt så lång som den här aktuella över Öresund. De speciella biltågen som skall sköta transporter av personbilar, bussar och lastbilar under kanalen kräver mycket stora investeringar i rullande materiel. Man budgeterar 8,5 miljarder kronor för rullande materiel i 1990 års priser. Systemet kräver också mycket stora markområden för terminalanläggningar. Det innebär höga investeringskostnader för Eurotunneln, ca 20 miljarder kronor för markanläggningarna i 1990 års priser. Låt oss titta på restiderna för att kunna bedöma attraktiviteten i upplägget. Det gäller att köra ombord sin bil på ett tåg och sitta kvar i bilen under en ganska lång resa i en tunnel. Tiden mellan terminalerna kommer att bli ungefär 35 minuter, och terminaltiden, dvs. för på och avkörning, tar ytterligare ca 30 minuter. Restiden med bil blir alltså ungefär 1 timme för dessa 50 km. Det ger en ganska låg medelhastighet, och den minskar ytterligare på kortare sträckor, som det är fråga om mellan Malmö och Köpenhamn. Personbilarna körs ombord på täckta dubbeldäcksvagnar, och passagerarna förutsätts sitta kvar i sina fordon. Möjlighet att besöka toalett finns i ungefär var tredje vagn. Lastbilar och fordon som är högre än 1,85 m transporteras på enkeldäcksvagnar som är försedda med galler. Mot bakgrund av erfarenheterna från Eurotunneln kan man alltså konstatera att en biltågslösning mellan Malmö och Köpenhamn kan vara bra ur någon aspekt men dålig ur andra aspekter, bl.a. trafikmässiga. Dessutom kan jag nämna att kostnaden för anläggandet av Eurotunneln i stort sett har fördubblats jämfört med de ursprungliga kalkylerna. Vad skulle ett sådant här projekt innebära om det skulle genomföras på sträckan Malmö-- Köpenhamn? Arealbehoven för biltågsterminalerna blir mycket omfattande. På den danska sidan kräver en sådan terminal ungefär 1,5 kvadratkilometer mark, och det enda tillgängliga området är i dag naturskyddat. En negativ följd är att luftföroreningarna koncentreras till områden som redan är mycket hårt belastade. Det finns också risk för att luftföroreningarna ökar, eftersom antalet kallstarter ökar med en sådan här anläggning. En större andel färjetrafik blir förmodligen kvar, och det bidrar också till luftföroreningarna. Anläggningskostnaderna blir höga. Dock kan konstateras att vattengenomströmningen inte påverkas i detta sammanhang. Herr talman! Det här var en kort beskrivning, som jag tycker är värd att göra. Det ges ofta en idealiserad bild av vad en järnvägstunnel skulle innebära, men jag tror att debatten tjänar på att man också belyser vad detta innebär för den enskilde trafikanten, dvs. att stå i en terminal, att köra ombord, att sitta kvar i bilen i en täckt järnvägsvagn i en ganska lång tunnel. Man bör naturligtvis även tänka på sådana effekter. Kostnaden i det nu aktuella avtalet är ungefär 17 miljarder svenska kronor. Om man i stället genomför en borrad tunnel med gemensam linjeföring för såväl biltrafik som järnvägstrafik, enligt den miljökonsekvensbeskrivning som inlämnats av konsortiet, går kostnaden upp till ungefär 24 miljarder kronor. Om man enbart genomför en borrad järnvägstunnel från Malmö central, kostar det ungefär 17 miljarder kronor, enligt SWEDAB. Det är alltså lika mycket som kostnaden för den nu aktuella lösningen, med en kombinerad väg och järnvägsförbindelse. I stort sett hela investeringen för bara en tågtunnel måste finansieras via skattemedel. I dag bidrar järnvägsföretagen till finansieringen med 300
Herr talman! Jag tackar för statsrådets mycket intressanta kommentarer om tunneln under Engelska kanalen. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv, vad gäller de farhågor som man måste hysa inför en tunnel. Statsrådet säger att tunneln under Engelska kanalen blir dubbelt så dyr som beräknat. Då kanske man kan räkna med att en kombinerad järnvägstunnel under Öresund mellan Malmö och Köpenhamn kommer att kosta 48 i stället för 24 miljarder. Det är en tanke som man inte helt kan bortse från. Det är i och för sig inte intressant hur mycket en tunnel eller en bro kostar att bygga. Det som är intressant för skattebetalare och andra är hur amorteringen sker. Skall man år efter år tillskjuta skattemedel? Det måste bli fallet vad gäller en tunnel. Även om en kombinerad bil och järnvägsbro skulle bli dyrare att bygga i det första skedet, betalar användarna själva trots allt hela kostnaden. De som inte använder bron betalar alltså ingenting. Jag hoppas att statsrådet tror på vad han själv säger, när han hävdar att regeringen inte har någon förhalningsavsikt i brofrågan. Samtidigt kan jag inte underlåta att tala om för statsrådet att många i dag faktiskt uppfattar det så att frågan på något sätt förhalas. Till sist, herr talman, måste jag konstatera att det tydligen finns andra regler i Danmark än i Sverige. I Danmark har man alltså i dag konkret och fysiskt satt i gång med förberedelserna för byggandet av den fasta förbindelsen. I Sverige är den aktiviteten i stort sett försumbar. Herr talman!

Herr talman! Sten Andersson i Malmö var glad över att jag redovisade de farhågor som jag hade för en tunnel. Jag har inga farhågor, utan jag ville bara redovisa några av de aspekter på en järnvägstunnel där bilar skall fraktas. De aspekterna har inte kommit fram särskilt mycket i debatten, som har varit ganska idealiserande i fråga om ett sådant alternativ. Det är viktigt för balansen i debatten att de aspekterna vägs in. Sten Andersson frågade om man år efter år måste hålla på att betala. Det beror naturligtvis på hur mycket pengar vi kan avsätta här i kammaren till anslaget Köp av olönsam järnvägstrafik. Kan det anslaget bli så pass kraftigt att det också räcker till för amorteringen för en förbindelse som inte finansieras genom bilavgifter, kan betalningen naturligtvis upphöra något snabbare. Jag förmodar att Finansdepartementet skulle vilja ha ett ord med i laget om en sådan kalkyl, innan man ger några direkta besked. Sten Andersson ställde tre frågor till mig i sitt första inlägg. Han frågade: Vill regeringen i dag förhindra byggandet av en förbindelse? Svaret på den frågan är nej. Regeringen prövar just nu förbindelsen i enlighet med riksdagens beslut och i enlighet med avtalet. Sedan frågade Sten Andersson: Om vi bryter avtalet, försvagas då inte Sveriges trovärdighet? Avtalet skall naturligtvis inte brytas. Vi skall fullfölja det, med den mycket omfattande och noggranna miljöprövning som just nu pågår. Jag vill erinra om den skrivelse till konsortiet som regeringen skickade i samband med ett regeringsbeslut i förra veckan, där vi begär kompletteringar av underlaget för vår prövning enligt naturresurslagen. Punkt 6 där berör det som Sten Andersson tar upp. Det har kommit in ett antal remissvar, bl.a. från miljöorganisationer, där man efterlyser en jämförelse med ett alternativ som innebär en borrad järnvägstunnel som kan trafikeras med biltåg. Vi ber nu alltså konsortiet att i en jämförelse med det ansökta projektet ge sin syn på den utredning som bl.a. Greenpeace har tagit fram, från tekniska, ekonomiska och miljömässiga synpunkter. När detta svar har influtit till regeringen kommer det att finnas ett bättre underlag för att mera i detalj svara på Sten När det gäller den danska prövningen vill jag säga att arbetet där för närvarande pågår med att fastställa de miljövillkor som skall gälla när konsortiet så småningom genomför det här projektet.
Herr talman! Låt mig tacka för det senaste, kompletterande svaret. Jag vill också säga till statsrådet att jag givetvis inte har några farhågor när det gäller en tunnel. Men om man skall föra fram det alternativet på ett realistiskt vis skall man också tala om vad det kostar och inte försöka dölja det genom några allmänna dimridåer som det är svårt att se igenom. Aktiviteten är i dag faktiskt betydligt mer omfattande på den danska sidan än på den svenska sidan. Det kan finnas olika skäl till det. Det var kanske litet oförsiktigt av statsrådet att prata om att dramatiskt öka anslaget till olönsam järnvägstrafik. Jag vet inte med hur många hundra procent man skulle behöva öka det anslaget, som i dag gäller för hela Sverige, för att kunna betala underskottet av en järnvägstunnel mellan Malmö och Köpenhamn.

Jag tror inte att det var riktigt allvarligt menat. Men, herr talman, jag måste säga att jag är i stort sett nöjd -- inte med svaret som det såg ut från början men med det svar som statsrådet sedan har kompletterat debatten med. Jag hoppas givetvis att de som i dag påstår att man medvetet förhalar och försinkar utförandet av förbindelsen är felinformerade. Skulle det visa sig att de inte är felinformerade lovar jag att vid ett senare tillfälle återkomma till statsrådet här i kammaren.
Herr talman! Låt mig då bara konstatera att arbetet i Danmark med att riva fastigheter, med att organisera förberedelserna för de danska landanslutningarna till kust-till-kust-förbindelsen har kommit längre. Det beror på att den danska beslutsprocessen i den delen ligger något före. Men det har ingenting att göra med färdigställandet av projektet och tidpunkten när förbindelsen skall kunna tas i bruk. Det danska anslutningsprojektet är ungefär dubbelt så stort som det på den svenska sidan. Slutligen, herr talman, är jag glad att den miljöprövning som nu pågår är heltäckande och mycket noggrann. Huvudsyftet är att se till att den förbindelse som skall åstadkommas mellan Sverige och Danmark på inget sätt skadar Östersjöns miljö. Det är en uppfattning som regeringen helt står bakom. Den framgår klart av regeringsdeklarationen, och den kommer att ligga till grund för regeringens bedömning av den här frågan.

Herr talman! Hans Stenberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att trygga en god flygtrafik i Västernorrland och andra Norrlandslän. Inledningsvis vill jag påpeka att avregleringen av den svenska inrikestrafiken innebär en fri konkurrenssituation, vilken ger effektiviseringsvinster som i slutändan gagnar både flygpassagerare och samhället totalt sett. SAS måste i och med konkurrensen se över sin trafik och rationalisera sin verksamhet. Andra operatörer på marknaden med en lägre kostnadsnivå än SAS kan då ta över linjer som SAS inte kunnat bedriva lönsamt. Kramfors är ett lysande exempel på detta, där flygbolaget Skyways nu gått in och trafikerar sträckan Kramfors-- Kramfors flygplats är således inte nedläggningshotad. Kramfors tillhör dessutom de kommunala flygplatser där staten sedan 1987 årligen bidrar med totalt ca 15 miljoner kronor till drift och investeringsstöd. Regeringen har i årets budgetproposition uttalat att ett nationellt flygnät har betydelse för att nå det av riksdagen uppställda målet att söka nå regional balans och en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar och att samhällets infrastruktur förutsätter flygförbindelser mellan vissa orter. Regeringen har mot bakgrund av detta givit Luftfartsverket i uppdrag att bl.a. beskriva de förändringar av flygtrafikförsörjningen i Norrlands inland och Norrland som helhet som uppkommit sedan flygmarknaden avreglerades. Uppdraget skall senast den 1 juli redovisas till regeringen, som därefter kommer att ta ställning till
Herr talman! Nu borde jag enligt etiketten tacka för svaret, men det tänker jag faktiskt inte göra. Jag tänker i stället kraftigt protestera mot kommunikationsministerns nonchalanta handläggning av min interpellation. Jag anser att det är helt oacceptabelt att jag får interpellationssvaret ett par timmar innan interpellationsdebatten börjar. Enligt Riksdagsordningen skulle jag ha haft svaret i går och inte sent på förmiddagen i dag. Jag hade faktiskt väntat mig att kommunikationsministern skulle börja med att be om ursäkt för den fadäsen. Men det här är kanske ett tecken på att kommunikationsministern inte tycker att den här frågan är särskilt viktig. Det framgår också av det korta svaret att han inte är särskilt oroad över Norrlandsflygets framtid eller flyget på de mindre flygplatserna över huvud taget. Men det är faktiskt jag. Under senare år har flyget fått en allt större regionalpolitisk betydelse. Företag som vill bedriva exportverksamhet -- eller ens företag som över huvud taget vill bedriva något annat än rent lokal verksamhet -- klarar sig i dag inte utan bra kommunikationer. Många av de orter som berörs av min interpellation, både i Norrland och i andra delar av vårt land, har mycket dåliga kommunikationer i övrigt. Kramfors har jag tagit som exempel i interpellationen. Där är tågförbindelserna urusla. Det är alltså inget alternativ i dag. Kommunikationsministern säger i sitt svar att Kramfors flygplats inte är nedläggningshotad. Jag pratade i går med kommunstyrelseordförandena i Kramfors och Sollefteå kommun, som direkt berörs av det här, och de gör faktiskt en helt annan bedömning. Dessutom vet jag att kommunalrådet i Kramfors, Kurt Jansson, är en av de personer i landet som bäst kan den regionala flygtrafiken, så jag litar faktiskt mer på hans bedömning än på kommunikationsministerns. Naturligtvis står inte en nedläggning för dörren vilken dag som helst, men utvecklingen är klar och tydlig: Trafiken försämras från månad till månad. Kommunikationsministern säger också att Kramfors hör till de flygplatser som får vara med och dela på de 15 miljoner i statsbidrag som staten betalar till de kommunala flygplatserna. Det är i och för sig sant. Men vad kommunikationsministern inte säger är att han för bara några månader sedan i budgetpropositionen föreslog att bidraget till Kramfors flygplats skulle skäras ned. Det skulle också ha hört hemma i redovisningen, tycker jag. Det är alltså kostnader som man vältrar över på två fattiga små inlandskommuner. Avregleringen har inneburit att det på vissa flyglinjer har blivit billigare att flyga. Det är en positiv effekt. Men de små flygplatserna har inte märkt någonting av detta. Där har det varit oförändrade eller t.o.m. högre priser, färre avgångar, och mindre flygplan har satts in på dessa linjer. Det har lett till att det har varit färre passagerare, vilket i sin tur leder till att man drar in ytterligare turer. Det är en ond cirkel, en ond spiral nedåt. Även på de litet större flygplatserna i Norrland och på andra orter som ligger litet grand vid sidan om de största befolkningskoncentrationerna har man fått en hel del bekymmer efter avregleringen. I och för sig har vissa turer blivit billigare, men det har blivit glesare turlistor, inte på så vis att det har blivit färre turer totalt, utan det har ofta blivit fler turer i rusningstid eftersom man har fått konkurrerande bolag. Men om man skall åka någon annan tid än direkt på morgonen eller under vissa tider på kvällen, får man finna sig i att det är ordentligt glesare med turer. Förseningarna på flyget har blivit mer eller mindre standard. Turer ställs in. På många linjer sätter man in mindre flygplan, vilket gör att det ofta är svårt att få plats. Man måste vara ute i mycket god tid i förväg. Förslaget till sommarturlistor för Norrlandsflyget är inte någon munter läsning. Det blir väldigt svårt. Väldigt dåliga kommunikationer kommer det att vara under sommaren. Herr talman! Det är positivt att kommunikationsministern nu utreder problemen med Norrlandsflyget. Jag förutsätter att man även tar in andra mindre flygplatser och utvärder vad avregleringen har fört med sig. Jag hoppas också att kommunikationsministern kommer att leva upp till det uttalande som han gjorde vid SLTF:s konferens för ungefär ett och ett halvt år sedan där han på en direkt fråga svarade att avregleringen inte skulle få innebära några försämringar för Norrlandsflyget. Skulle det bli så att flyglinjer lades ner på grund av att de är olönsamma, skulle staten självfallet gå in och köpa trafik. Jag förutsätter att kommunikationsministern lever upp till detta uttalande.

Herr talman! Interpellationen handlar om vad regeringen ämnar göra för att trygga en god flygtrafik i Norrlandslänen. Som svar ger kommunikationsministern en redovisning av de nya bestämmelser som gäller, bl.a. att SAS inte längre har någon trafikplikt på enskilda linjer. Jag vill, herr talman, ta upp flygförbindelserna till Östersund, framför allt de som går till och från Arlanda. Det uppstod en helt ny situation för oss i Jämtlands län när SAS köpte Linjeflyg. Plötsligt har det uppstått svår platsbrist på flyget till Östersund. Mitt under vårvintern, som är den härjedalska och västjämtska turistnäringens absoluta högsäsong, låter SAS meddela att man drar ner antalet turer och går över till Fokker i stället för Boeing 737, dvs. SAS inskränker kapaciteten högst avsevärt. Följden har blivit trafikkaos, och SAS har verkligen inte visat prov på någon professionalitet när det gäller att känna marknaden och marknadens krav. Detta är naturligtvis inte kommunikationsministerns fel, men jag förmodar att statsrådet ändå höjer på ögonbrynen och skakar på huvudet när jag meddelar dessa fakta. Detta trafikkaos är verkligen negativt, och någonting som också är negativt är känslan hos många resenärer. Dessa har upplevt att de inte har varit välkomna, att de som turister inte har varit att räkna med. Som bekant är turistnäringen en stor och viktig näring i Jämtlands län, och det borde ju vara ett känt faktum att vårterminen är högsäsong för turistnäringen i västra Jämtland. Också för oss länsbor, som ofta många gånger med kort varsel måste anlita flygtrafiken, har det plötsligt blivit svår platsbrist. Nerdragningen av antalet turer har varit mycket besvärande. Till detta kommer överbokningar, som blivit mer regel än undantag. Statsrådet påminner också i sitt svar om att regeringen i årets budgetproposition uttalat att ett nationellt flygnät har betydelse för att vi skall nå det av riksdagen uppställda målet att söka nå regional balans och en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar och att samhällets infrastruktur förutsätter flygförbindelser mellan vissa orter. Bär man sig åt som SAS gjort och gör på Östersundslinjen, blir det svårt att hävda att trafikförsörjningen i vår region vad gäller flyget hjälper oss att uppnå regional balans. Statsrådet säger i sitt svar att Luftfartsverket fått i uppdrag att beskriva de förändringar på flygtrafikförsörjningen i Norrlands inland och Norrland som helhet som uppkommit sedan flygmarknaden avreglerades. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli, och därefter kommer regeringen att ta ställning till Luftfartsverkets eventuella åtgärdsförslag. Jag kan inte tänka mig annat än att statsrådet redan från många håll, inte minst från Norrland, har fått beskrivningar av oönskade förändringar inom flygtrafikförsörjningen. Det är förändringar som inte är positiva för den regionala balansen. För oss i Jämtland har avregleringen hittills gagnat varken flygpassagerare eller samhället totalt. Det låter för all del bra att Luftfartsverket nu skall komma med eventuella åtgärdsförslag. Tänk om det inte blir några åtgärdsförslag alls! Har inte statsrådet några egna förslag om hur man kan trygga flygtrafiken i Norrlandslänen, egna förslag som skyndsamt kunde innebära bättre flygtrafikförhållanden för oss i Norrland? De exempel jag har lämnat här borde åtminstone kunna inspirera statsrådet till att ta ett allvarligt samtal med SAS.
Herr talman! Först till Hans Stenberg: Kommunikationsdepartementet. Det har funnits här i riksdagen, men vaktmästarna har under gårdagen inte nått Hans Stenberg. Såvitt jag har hört från Kammarkansliet har man inte nått fram med budskapet att svaret fanns att hämta här i riksdagen. Men detta kanske vi kan göra upp i annan ordning. Dessutom skulle svaret ha avgivits den 24 maj, men på grund av den stora anhopningen av ärenden i kammaren har det, av olika anledningar som jag inte känner till, blivit omflyttningar i besvarandet av interpellationer. Om Hans Stenberg vill fortsätta den debatten, kanske vi kan göra det efteråt. Nu till frågan om situationen vid de aktuella flygplatserna. Låt oss börja med Kramfors. Swedeair lade ner trafiken på linjen Kramfors--Arlanda i mars i år. Då tog Skyways över trafiken på linjen. Det har inneburit en viss försämring av turtätheten, främst under helgerna, men trafiken är inte nedläggningshotad. Om SAS skulle ha valt att fortsätta trafikera linjen, är det inte säkert att det hade skett utan förändringar i turtätheten -- det fanns väl någon anledning till att SAS upphörde med sin trafik. Enligt flygplatsledningen planerar Skyways, som också mycket riktigt nämndes här tidigare, att minska turtätheten under sommaren. Det är något som sker på väldigt många linjer i hela Kramfors--Arlanda trafikeras med Saab 340. Det är samma flygplanstyp som användes av SAS, utom under en kort period när man flög med Fokker F28. 100 000 årspassagerare. Sedan har trafiken gått ner och ligger 1992 på ungefär 80 000 passagerare. Om turtätheten minskas undan för undan, får det effekter på passagerarunderlaget. Det är alldeles självklart. Därför är det naturligtvis viktigt att det företag som satsar på detta får en sådan turtäthet att man upprätthåller en attraktiv service.

En försämring är naturligtvis att det inte längre går att flyga direkt till Göteborg och att linjen Västerås--Sundsvall--Vasa har lagts ned. För de få som flög den upplevs det naturligtvis som en försämring. Men det kan inte anses vara en effekt av avregleringen i sig, utan en konsekvens av det svaga trafikunderlaget. Vissa turer går i dag via Umeå eller Sundsvall, och det upplevs som en klar försämring av många. 340. Det var tidigare en Fokker F28. Detta har luftfartsledningen ansett otillräckligt och det leder till att man tappar passagerare. Statistiken är att de Herr talman! Jag vill bara nämna att jag åkte till plan, en MD80, som uppenbarligen var utrustad för längre turer i Europa. Jag skulle tänka mig att planet hade kapacitet för 120--150 passagerare. Det var vid det tillfället uppenbarligen så att man hade känt av marknaden och insåg att det behövdes ett större plan. Den situation som man nu har i Östersund, där det 1992 var 366 731 passagerare, är att om en operatör där missköter sig är det en klar inbjudan för en annan operatör att ta över denna linje. Med så stort passagerarunderlag är det en mycket attraktiv linje. Jag behöver knappast vidarebefordra den signalen till SAS. Jag är övertygad om att man har uppfattat det mycket stora missnöje som med rätta finns i Östersund över den försämrade service som bolaget har erbjudit där. Stina Eliasson hade idéer om att jag skulle ha egna förslag till lösningar. Jag har egna förslag, men jag tycker att det är rimligt att vi följer den svenska modellen, som Elvy Söderström var inne på, nämligen att våra resp. myndigheter förbereder regeringsärendena. Det kommer att ske. Jag vill dessutom säga att jag räknar med att redan nästa vecka kunna ge en förhandlingsman uppdraget att handla upp den aktuella trafiken.
Herr talman! Om jag oriktigt har anklagat kommunikationsministern för att jag har fått svaret för sent ber jag om ursäkt för det. Då skall kritiken riktas åt annat håll. Det kan knappast vara rimligt att man inte får tag i mig när jag sitter i kammaren och voterar. Dessutom har jag postfack. Men det är inte kommunikationsministerns fel, så jag ber om ursäkt om jag felaktigt har kritiserat honom för det. Trafikfrågor har vi på i stort sett alla andra områden än flygets betraktat som en samhällsangelägenhet som inte helt har kunnat lämnas åt marknadskrafterna. Taxi är undantaget. Där pågår nu ett arbete för att försöka att i viss mån reglera upp den marknaden igen. Förra gången vi hade en borgerlig regering lade man fram förslag om att vi skulle införa länstrafik ute i varje län, där kommuner och landsting kollektivt skulle ta ansvar för att man fick en bra trafikförsörjning i hela länet, med buss och med tåg. Staten har gått in och köpt olönsam järnvägstrafik. Jag tror faktiskt, att om man skall kunna leva upp till de regionalpolitiska mål vi har haft är det absolut nödvändigt att staten också ser till att man kan ha bra flygförbindelser även i områden där det kanske inte är direkt ekonomiskt lönsamt sett ur ett snävt företagsekonomiskt perspektiv. Om vi däremot återvänder till Kramfors som exempel är det mycket lätt att förstå den oro som uppstår hos näringslivet i Kramfors och Sollefteå. Som solleftebo har man mellan 15 och 25 mil till närmaste flygplats om den här flygplatsen läggs ner. Speciellt förstår man deras oro efter de uttalanden som gjordes i budgetpropositionen, där kommunikationsministern skriver att statens insatser på de kommunala flygplatserna skall koncentreras till vissa särskilt angelägna flygplatser i landet. Jag kan försäkra att sollefteborna har mycket svårt att förstå att det inte skulle vara angeläget för den fattiga inlandskommunen att också ha flygplats. Med de usla tågförbindelser som finns är det absolut nödvändigt att man har en flygplats. Därför uppstår fullt naturligt en stor oro på det här området. Jag skall inte gå in på någon exercis med kommunikationsministern om turlistorna. Men det räcker faktiskt inte att turerna står i listan. De måste flygas också. I dag ställs de ofta in. Inte på Sundsvall, men på andra mindre orter, Örnsköldsvik t.ex. Dit ställer man ofta in turer som finns i listan.

Herr talman! Det gläder mig naturligtvis att kommunikationsministern har sina turer till Östersund och prövar flyget dit upp någon gång. Det for igenom mitt huvud när jag hörde kommunikationsministern berätta om det stora plan som den gången ställdes till förfogande: Man kanske visste om att självaste statsrådet skulle ut och åka.

Det tyckte jag var litet oroande. När man gick in för den här avregleringen förmodar jag att man hade vissa krav på företagen, att de inte skulle försämra för medborgarna. De har väl redan från början fått signaler om att detta faktiskt innebär att situationen inte får försämras. Man tycker att flygföretagen i eget intresse borde vilja tjäna pengar. Här står man i kö i Östersund och vill åka, och betala för det. Då drar man in turer. Man har mindre plan och man överbokar. Det kan alltså inte vara svagt trafikunderlag som är anledning till att SAS har handlat på detta sätt i fråga om Ibland funderar man om det är vi i Norrland, speciellt vi i Norrlands inland, som inte är värda att kostas på. Det finns en tänkare, jag minns inte vem det är, som har sagt: Allt har ett pris, men inget har ett värde. Ibland undrar vi om det är vi som inte har något värde.

Herr talman! Elvy Söderström frågade om Sollefteå flygplats är en kustflygplats.

Jag vill i den delen säga att visserligen skall 10 av de 15 miljonerna koncentreras till de flygplatserna, men skillnaden nu är att de 15 miljonerna enbart används till drift och inte som tidigare även till investeringar. 5 miljoner, som tidigare gick till investeringar, är borttagna. Samtidigt som man koncentrerar 10 miljoner till de här flygplatserna -- även tidigare gick den allra största delen till dem -- fördelas nu ytterligare 5 miljoner till drift. Som Elvy Söderström säkert vet har vi nu öppnat länstrafikanslaget också för kommunala flygplatser, samtidigt som det i kompletteringspropositionen föreslås öka från normalt ca 900 miljoner kronor till 2,5 miljarder det kommande budgetåret. Det finns alltså ett ökat utrymme för länsstyrelserna att fördela, om det behövs, investeringar på de kommunala flygplatserna. Den exakta fördelningen mellan de här flygplatserna är inte klar ännu. Men jag menar att det inte har blivit så mycket sämre som Elvy Söderström antydde i sin fråga. När det gäller Flyplats 2 000 vet jag inte riktigt vad i den utredningen som Elvy Söderström syftar på. Det fanns ett antal förslag, men ett av de viktigaste var att Luftfartsverket skulle bolagisera de olika statliga flygplatserna. Detta kan ju inte vara aktuellt i fråga om Kramfors, eftersom flygplatsen där är kommunal och såvitt jag vet redan drivs av ett kommunalt bolag. Luftfartsverket är snarare inne på att inte nu genomföra någon bolagisering av de statliga flygplatserna var och en för sig, utan man vill att de om möjligt skall slås samman till ett gemensamt bolag i avvaktan på att konjunkturen medger att det går att hitta lokala och regionala intressenter som vill vara med och satsa på dessa flygplatser. Hans Stenberg talade om att de olika trafikslagen har varit samhällsangelägenheter utom vad beträffar flyget. Jag vill då hänvisa till 1988 års trafikpolitiska beslut, som fattades på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Genom detta beslut uppdrogs åt Statens järnvägar att enbart köra den trafik som var företagsekonomiskt lönsam och därefter offerera resten av trafiken till staten, som skulle göra en upphandling av regionalpolitiska och andra skäl. Detta är exakt vad vi nu har föreslagit skall gälla för flyget. Här finns en direkt parallell, Hans Stenberg. Jag sade i mitt tidigare svar att vi förhoppningsvis redan nästa vecka kommer att kunna utse den förhandlingsman som skall få i uppdrag att göra denna upphandling på framför allt sträckan Umeå-- Östersund. Självfallet är förhandlingsmannen oförhindrad att också väga in ett större trafiknät som kan ge Norrlands inland en bättre trafikförsörjning. Stina Eliasson frågade om inte staten har några krav på företagen vid en avreglering. Svaret på den frågan är egentligen nej. Vi ansåg att det var rimligt att SAS skulle fortsätta att trafikera under en period framöver, vilket man också har gjort. Stina Eliasson ställde en annan intressant fråga: Är vi i Norrlands inland värda att satsa på? Självfallet. För det första är Norrland en närande och icke en tärande del av Sverige, vilket är oerhört viktigt att komma ihåg. För det andra gör vissa avståndshandikapp att det inte alltid är företagsekonomiskt lönsamt för någon att bedriva trafik -- det finns det exempel på när det gäller järnvägssidan. Då är frågan: Är det rimligt att just de som köper järnvägsbiljetter och som åker tåg mellan Vetlanda och Jönköping skall subventionera sovvagnstrafiken till övre Norrland? Om det är en regionalpolitisk uppgift för staten att ha en god trafikförsörjning, vore det väl rimligare att skattebetalarkollektivet står för kostnaden genom att staten gör en upphandling. Det är därför som jag anser att det inte är rimligt att vi skall fortsätta att kräva att passagerare som flyger på vissa linjer skall vara med och finansiera olönsamma destinationer. Det är en sak som vi som stat i så fall skall ta ett kollektivt ansvar för.
Herr talman! Det är ju bra med konkurrens. Den kan göra väldigt mycket nytta, om man rätt kan utnyttja den. Men problemet är att det i praktiken inte finns någon konkurrens på många av dessa linjer, eftersom turerna inte är särskilt lönsamma. Däremot kan det från samhällsekonomisk synpunkt vara oerhört lönsamt att upprätthålla sådana turer. Därför kan man inte inskränka sig till att upphandla trafik på bl.a. sträckan Östersund-- Umeå för att hålla regionsjukhuset i gång. Här måste man ha ett betydligt större perspektiv. Man kan ju jämföra med hur avregleringen har gått till på andra trafikområden, där taxi utgör ett förskräckande exempel. Vidare kan vi se på t.ex. busstrafiken. För en gångs skull har vi kunnat lära oss av de misstag som har gjorts i utlandet. Vi har t.ex. sett avregleringen av busstrafiken i London, England. Det blev katastrofala följder när busstrafiken släpptes fri. Därför har vi i Sverige försökt att välja en modell där det skapas konkurrens genom att upphandla trafik av olika entreprenörer -- det kan vara kommunala, privata eller statliga företag -- till bästa möjliga pris. Då ställs det samtidigt krav på entreprenörerna. Felet i det system som har införts för flygtrafiken är att det inte ställs några krav på entreprenörerna att de skall flyga även när passagerarunderlaget inte är som mest frekvent. De skall flyga även på sommaren, på helger, mitt under dagen och på sena kvällar. Det skall ju vara möjligt att kunna ta sig fram. En total marknadslösning fungerar alltså inte, speciellt inte i ett så glesbefolkat land som Sverige. Det går inte. Därför vill jag uppmana kommunikationsministern att tänka om. I framtiden måste det ställas krav på de entreprenörer som vill ta över flyget. Det är bra med konkurrens, och försök gärna att få tag på fler entreprenörer -- men ställ krav på dem som skall agera på marknaden! Jag vill också höra kommunikationsministern säga att det kommer att vidtas åtgärder för att säkra trafiken även på de linjer som företagsekonomiskt inte är lönsamma. Det gäller inte bara den linje som rör sjukhuset i Umeå utan även andra linjer. Sollefteå kräver att regeringen förändrar inställningen till den flygplatsen. Den är de facto en inlandsflygplats. Den inriktning som regeringen har lagt fast i budgetpropositionen måste ändras.

Herr talman! Både Hans Stenberg och Elvy Söderström tycker att regeringen skall ändra i propositionen. Nu har propositionen redan lagts fram för riksdagen. Regeringen kan alltså inte ändra i propositionen. Däremot är det fullt möjligt för riksdagen att fatta ett annat beslut än vad regeringen vill. Den möjligheten är naturligtvis fullt öppen. Herr talman! Som avslutning på denna debatt vill jag framföra att inrikesflyget har avreglerats. Det har gett en prisreduktion på i genomsnitt 10--40 %. Vi har en, av flera skäl, turbulent situation på inrikesflygmarknaden. Bl.a. beror det på att Sverige är inne i den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Det har dessutom skett ett samgående mellan två bolag, SAS och Linjeflyg, som har inneburit en kulturkrock som har medfört stora problem innan man har hittat sin nya arbetsform. Detta har skapat mycket stora problem för inrikestrafiken. Det finns risk för att man blandar ihop vad som är orsak och verkan. Det finns minst tre element i de nuvarande problemen. För det första är det inte minst den stora lågkonjunkturen som gör att passagerarunderlaget har minskat ganska drastiskt. För det andra är det samgåendet mellan SAS och Linjeflyg där en del konflikter och motsättningar har förekommit, vilket har skapat stora problem. Det tredje är själva avregleringen. Det vanligaste är att man skyller på avregleringen när det gäller alla dessa faktorer. Det finns anledning att avvakta vad som händer när läget har stabiliserat sig och turbulensen har lagt sig. Jag är helt övertygad om att de flygplatser som vi här har diskuterat i dag har ett så pass stort passagerarunderlag att det är intressant för ett antal operatörer att beflyga dem. Om jag skulle starta eget, säger Elvy Söderström, skulle jag bara flyga på de riktigt passagerarstarka linjerna. Där finns redan de stora operatörerna. Men det visar sig att de nya bolag som nu kommer, hittar nya och intressanta trafikupplägg med mindre plan. De ökar servicen från destinationer ute i landet direkt till Stockholm i stället för att gå via någon annan ort. Det finns alltså, herr talman, anledning att se framtiden an. I den del som handlar om statens ansvar kommer inom en nära framtid en förhandlingsman att utses, som kommer att genomföra det uppdrag som då ges av regeringen.

Fru talman! Maj Britt Theorin har frågat mig om regeringen avser att på nytt lägga fram förslag om ett avtal om totalt stopp för alla kärnvapenprov och om regeringen avser kräva oberoende internationella vetenskapliga undersökningar av dumpningsplatserna i Barents hav samt om regeringen också avser kräva ett permanent förbud för dumpning av radioaktivt avfall, inkluderande militärt avfall. Svaret på den första frågan är ja. Provstoppsfrågan är en väsentlig del av vår icke-spridningspolitik. Regeringen avser att kring månadsskiftet maj/juni i nedrustningskonferensen i Genève åter aktualisera frågan om ett fullständigt provstopp. Vi kommer att lägga fram en reviderad version av det svenska förslaget från 1991, men med den betydande skillnaden att alla kärnsprängningar uttryckligen skall förbjudas. Det kommer alltså inte att finnas något undantag för s.k. fredliga kärnsprängningar. Vi kommer också att föreslå att det internationella atomenergiorganet, IAEA, får i uppdrag att övervaka efterlevnaden av ett provstopp. Sverige aviserade nedrustningskonferensen den 18 mars om att ett reviderat svenskt förslag i frågan skulle läggas fram under våren. Det svenska provstoppsförslaget skall givetvis ses i relation till andra strävanden att få till stånd ett stopp för provverksamheten. När det gäller den andra frågan, om det dumpade radioaktiva avfallet i Karahavet och Barents hav, kan man först konstatera att de senaste årens avslöjanden visar att den tidigare sovjetmakten både ljugit om sina förehavanden och handlat med uppenbar brist på omdöme och hänsyn mot miljö och människor i området. President Jeltsin har däremot visat en annan attityd. Han har tillsatt en expertgrupp som fått i uppdrag att undersöka uppgifterna om dumpning av radioaktivt avfall. Den s.k. Jablokovrapporten har nyligen presenterats i Ryssland och tycks i stort ge en officiell bekräftelse på Greenpeace och andras uppgifter om dumpningarnas omfattning. Presidenten har också tillsatt en kommitté, KOPRON, Kommittén för genomförande av undervattensarbeten i speciella syften, med uppgift bl.a. att ''rengöra Karahavet och Barents hav från nedsänkta behållare med radioaktivt avfall och ubåtskärnreaktorer''. Från rysk sida har man också uttryckt intresse av internationellt bistånd för detta. Det pågår redan en stor mängd internationella aktiviteter i det arktiska området. Det norsk-ryska vetenskapliga samarbetet fungerar utmärkt. Även om det är riktigt som Maj Britt Theorin säger att expeditionen i september inte fick göra mätningar på alla de platser den önskade, finns det anledning tro att president Jeltsins intresse skall leda till att nästa expedition, som planeras äga rum i sommar, kommer att få bättre arbetsvillkor. Radioaktiviteten i ''nordhaven'' är naturligtvis inte bara en fråga för Norge och Ryssland. Vetenskapsmän i många länder intresserar sig för detta. I början av februari ordnades ett möte av IAEA i Oslo om konsekvenserna av dumpning av radioaktivt avfall i de arktiska haven. Där deltog tolv länder, däribland Sverige, USA, Canada och Utanför den vetenskapliga sfären diskuteras den arktiska miljön, inkl. de radioaktiva dumpningarna, för närvarande i en lång rad internationella organisationer. Dit hör de årliga mötena med Dit hör Rovaniemiprocessen för skydd av den arktiska miljön och dit hör Barentsrådet som bildades i januari i år. Svaret på Maj Britt Theorins fråga är således att det redan pågår internationella undersökningar och diskussioner i en rad forum. Jag ser därför ingen anledning att just nu kräva ytterligare undersökningar i Barents hav, utöver de som redan är förutskickade naturligtvis. Jag anser dock att frågan måste ägnas ständig uppmärksamhet, och att det gäller att se till att tillträde verkligen beviljas till alla områden där dumpningar har skett. På den tredje frågan, om regeringen avser att kräva ett permanent förbud för dumpning av radioaktivt avfall, kan jag svara ett obetingat ja. Det sker redan. Sverige driver, tillsammans med de övriga nordiska länderna, frågan om ett totalförbud mot dumpning av alla former av radioaktivt avfall inom ramen för Londonkonventionen från 1972, som jag just nämnde. Dumpning av högaktivt radioaktivt avfall i haven är redan förbjudet enligt konventionen. Ett moratorium mot dumpning av övriga typer av radioaktivt avfall råder sedan 1982. Detta vill vi omvandla till ett förbud. Vi vill också utvidga Londonkonventionen till att även omfatta militärt avfall. Det är min och regeringens förhoppning att det skall gå att nå enighet om dessa krav.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret på frågan. Den sista delen tycker jag är alldeles utomordentlig. Jag tror inte att det kommer att finnas några tveksamheter i Sverige om att vi från alla sidor har samma uppfattning när det gäller förbud mot att dumpa radioaktivt avfall, såväl militärt som icke militärt. Jag vill tacka för svaret på frågan och säga att jag tycker att det är utmärkt att regeringen lägger fram ett förslag om ett provstoppsavtal. Det brådskar. Det är oerhört brådskande. Den 1 juli utgår moratoriet under vilket USA, Ryssland och Frankrike har förbundit sig att hålla upp med sina kärnvapenprov. Det är oerhört viktigt att få president Clinton att förlänga detta moratorium och ta initiativ till att inleda omgående förhandlingar om provstopp. Det är bra att Sverige, som tidigare har gjort ett så starkt arbete på det här området, också fortsätter att göra det. Men nu är det så att det pågår en diskussion inom den amerikanska administrationen, där militärer och kärnvapenlaboratorier vill ha ett provstopp som varken är heltäckande eller är ett förbud. De vill tillåta prov på under 1 000 ton TNT med argumentet att göra kärnvapen säkrare och mer pålitliga. De här argumenten är naturligtvis inte hållbara. Det behövs inga prov för att undersöka om kärnvapnen fungerar. Det kanske är på annat sätt. Det vet man. Det här förslaget är självfallet oacceptabelt. Det vore förödande för hela arbetet på ett fullständigt provstopp för alla kärnvapenprov. Min fråga är naturligtvis om utrikesministern delar denna min uppfattning och är beredd att arbeta emot att det görs några sådana undantag som prov på upp till ett kiloton. Den andra frågan gäller om regeringen är beredd att kräva oberoende internationella vetenskapliga undersökningar av dumpningsplatserna i Barents hav. Här är utrikesministern mindre precis och mer tveksam. Visst pågår det en mängd internationella aktiviteter i det arktiska området, men inga oberoende internationella undersökningar med tillgång till relevanta data. Vi vet enligt officiella ryska källor att 30 % av de sovjetiska proverna läckt radioaktivitet. Den illegala dumpningen av kärnreaktorer från fartyg och tiotusentals containrar uppskattas ha läckt mellan Det är inte bara det tidigvarande Sovjet som har släppt ut radioaktivitet. Det har också OECD gjort. Man beräknar att deras utsläpp har rört sig mellan Sellafield har hittills dumpat 1 miljon curie radioaktivitet. Kostnaderna för uppstädningen av allt kärnvapenproduktionen har åstadkommit miljömässigt kommer att bli astronomiska. Det finns uppskattningar i USA på mellan 350 och 700 miljarder dollar för att städa upp efter de förfärliga effekter man har fått. Det finns enligt min uppfattning fortfarande skäl att kräva oberoende internationella vetenskapliga undersökningar. Jag har inte samma tilltro som utrikesministern till att president Jeltsins intresse är till fyllest för att få fram nödvändiga uppgifter. in fråga är naturligtvis: Vilka garantier har utrikesministern för att de ryska militärerna ger oberoende vetenskapsmän tillgång till alla nödvändiga fakta? Den tredje frågan har samband med de miljömässiga effekterna. Det finns all anledning att i dag uppmärksamma Sveriges minst sagt underliga agerande i förra veckan i samband med WHO:s möte. Sverige har länge krävt i internationella organ, redan 1983 i WHO, att de miljömässiga och hälsomässiga effekterna av kärnvapen bör granskas. Utrikesutskottet har behandlat den här frågan. Vi kommer att på onsdag fatta beslut i Sveriges riksdag. Vi har enigt uttalat oss för att vi förutsätter att den svenska regeringen aktivt skall delta i den fortsatta internationella diskussionen och ta vederbörliga initiativ. Trots detta sällade sig Sverige till kärnvapenmakterna, som med alla medel, bl.a. procedurella, försökte stoppa WHO från att hos Internationella domstolen få prövat om kärnvapenanvändning med hänsyn till hälso och miljöeffekter är ett brott mot internationell lag och mot WHO:s konstitution. Nu blev det ett klart majoritetsbeslut om detta. Men Sveriges agerande är en klar omsvängning i svensk politik och väckte mycket stor förvåning i tredje världen, inte minst bland de afrikanska och de latinamerikanska länderna. Man frågade sig varför Min fråga till utrikesministern är: Varför har Sverige ändrat uppfattning och varför ställer sig Sverige på kärnvapenmakternas sida i en sådan viktig fråga som att få de miljömässiga och hälsomässiga effekterna av kärnvapen granskade?
Fru talman! Jag skall försöka besvara Maj Britt Theorins frågor. Vi tar frågan om fullständigt provstopp först. Jag tycker själv att det är mycket bra att Sverige fullföljer den aktiva linje som Maj Britt Theorin företrädde i provstoppsfrågan. Får jag dock säga att vi på en punkt faktiskt skärper det förslag som Maj Britt Theorin själv var med och utarbetade. Vi tar nämligen bort det undantag som funnits för de s.k. fredliga kärnsprängningarna. Om detta förslag antas kommer det t.ex. att omöjliggöra en sådan diskussion som att man skulle använda kärnsprängningar för att förstöra kemvapen, vilket vi tycker är en mycket besynnerlig situation. Därför tycker vi att det utvidgade svenska förslag som nu läggs fram är en klar förbättring. Sedan frågade Maj Britt Theorin mig vad jag anser om de diskussioner som tydligen pågår i Amerika om att snarast förändra det tidigare innehållet i kongressbeslutet till att överväga mindre provsprängningar på ett kiloton. I denna fråga är vi av helt samma åsikt. Det är inte någonting som är önskvärt. Tvärtom. Det vi från svensk sida arbetar för är ett allmänt och totalt provstopp. Jag använder också möjligheterna till samtal med olika kärnvapenmakter till att peka på att vi önskar ett allmänt och totalt provstopp. Sveriges intresse är att få det moratorium som nu råder förlängt. Men det finns oroande tecken på denna sida. När det gäller dumpningen av radioaktivt avfall i haven ser jag t.ex. sommarens expedition som en oberoende internationell vetenskaplig undersökning. Som jag sade i mitt svar utgår jag från att denna expedition kommer att få tillträde till alla de platser den önskar för att göra de vetenskapliga mätningar som skall göras. Det pågår kolossalt mycket och jag tycker att det är mycket viktigt för Sverige att vara pådrivande. Det gäller att utnyttja den öppenhet som president Jeltsin och hans regering har visat, bl.a. genom Jablokovrapporten. Vi har en kärnsäkerhetsarbetsgrupp inom ramen för Barentsrådet. Vi har en inom ramen för Östersjörådet. En av uppgifterna där är just att få fram uppgifter och fullständig kartläggning. Det kan vara trögt ibland, men det är något som vi arbetar vidare på. Ytterligare en konferens, som just handlar om dessa frågor, kommer att äga rum i augusti i Kirkenes. Det innebär att det kommer att vara ett ordentligt tryck och en kontinuerlig händelseutveckling under sommaren som vi kommer att ha möjlighet att följa upp. Sedan introducerade Maj Britt Theorin en ny fråga, som inte fanns med i interpellationen. Jag har inget emot att besvara den, fast den inte fanns med i interpellationen. Den har att göra med omröstningen i Världshälsoorganisationen. Jag vill säga att jag ser förslaget om att föra denna fråga till Internationella domstolen i Haag som någonting som är litet grand av ett hårt slag i luften. Den svenska strävan är att stegvis och så småningom kunna följa Kemvapenkommissionen i spåren när det gäller kärnvapnen. Att få ett uttalande av Internationella domstolen i Haag kan möjligen ha effekt på de dygdiga kärnvapenmakterna, men knappast på de länder som i dag är i färd med att skaffa sig kärnvapen. Jag tänker på de obehagliga rykten som vi har hört om diverse regimer som är på väg att skaffa sig kärnvapen. Ett kärnvapenförbud måste vara utformat som kemvapenkonventionen, dess kontoll och uppföljning. För detta är det rätta forumet generalförsamlingen, första utskottet och CD i Genève. Det är min principiella inställning. Jag kan rekommendera Maj Britt Theorin att läsa ledaren i Dagens Nyheter i dag, där man tar upp denna fråga och på ett utmärkt sätt argumenterar i frågan.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att det är utomordentligt bra att regeringen lägger fram förslaget om provstopp. Jag tycker också att det är bra att man tar in de fredliga kärnsprängningarna. Det var inte möjligt att göra det på den tid jag förhandlade i dessa frågor. Jag tycker som sagt att det är utomordentligt bra från regeringens sida att göra det. Där är vi helt överens. Jag är också glad för den deklaration som utrikesministern gjort om att Sverige motsätter sig att man över huvud taget skall börja tala om några minimigränser -- 1 000 ton eller något annat. När nu utrikesministern har möjlighet att tala med både representanter för USA och många andra är det viktigt att man inte glömmer bort Frankrike i det sammanhanget. Också där driver många militärer och laboratorier på att man skall försöka få en lägre nivå. Däremot när det gäller dumpningen i haven är jag inte riktigt nöjd med utrikesministerns svar. Om sommarens arbete inte leder till att vi får tillgång till de uppgifter som vi behöver -- här vet vi att militärerna hela tiden har varit motståndare -- är utrikesministern då beredd att driva frågan om en internationellt oberoende vetenskaplig granskning av dumpningarna? När det gäller WHO beklagar jag att den svenska regeringen har fastnat i ett proceduellt resonemang. I arbetet i Genève -- jag var där men deltog inte i det arbetet -- visade det sig att det var USA och de övriga kärnvapenmakterna som drev motståndet mot att man skulle granska denna fråga. I tio års tid har frågan beretts inom WHO. Det är framför allt internationella läkare med oerhörd kunskap på området och internationella jurister som drivit denna fråga och som nu med en klar majoritet har sagt ifrån.

Jag beklagar att Sverige har sällat sig till försvarare av kärnvapenmakternas position. Det är utmärkt om Sverige nu kommer att driva frågan om miljö och hälsoeffekterna i generalförsamlingen. Jag tolkar utrikesministern så att detta kommer att ske. Men det är beklagligt att Sverige agerar tvärtemot vad Sveriges riksdag på onsdag kommer att begära av regeringen. Jag hoppas att det leder till en ändring från regeringens sida.
Fru talman! I denna fråga kan jag bara upprepa det jag sade tidigare, att regeringens inställning är att CD i Genève är rätt forum. Kemvapenkonventionen är vad vi önskar vara mönsterbildande på det här området. Vi tror att upprättande av en liknande konvention vore det effektiva sättet att gå vidare i frågan. När det gäller dumpningen i haven och det förfärliga avfallsläge som vi har är det ett klart svenskt intresse -- det försäkrar jag Maj Britt Theorin -- att fortsätta att bevaka och driva dessa frågor. Det kommer vi också att göra. Bl.a. därför är de arbetsgrupper som vi har i Barentsrådet och Östersjörådet mycket viktiga. Det är ett forum där vi direkt kan tala om för ryssarna att uppgifter måste fram. Vi kommer att mycket aktivt verka på de konferenser som vi förutser.
Fru talman! Jag tackar för svaret när det gäller dumpningen. Det hoppas jag skall leda till att Sverige utövar tryck på den nuvarande ryska regeringen och därmed också de ryska militärerna. Jag har ingenting som helst emot att kemvapenkonventionen skall vara modell för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen och avskaffande av kärnvapen. Det är egentligen mycket svårare att kontrollera kemvapen än att kontrollera kärnvapen. Det är utomordentliga kunskaper som vi kan hämta från det mångåriga arbete som ligger bakom Kemvapenkonventionens utformande. Det gäller att på alla fronter få frågan om kärnvapen prövad, deras miljö och hälsomässiga och lagliga effekter. Då får man arbeta på bred front. Det kommer dock att dröja ett tag -- det är jag tyvärr övertygad om -- innan vi är framme vid den kärnvapenkonvention som innebär förbud mot och skrotning av alla kärnvapen. Det kommer att ta några år. Fram till dess behöver vi använda alla instrument. Nu har läkare, jurister och andra bedömt att det är viktigt att WHO, som har uppgifterna, granskar de miljömässiga effekterna och hälsoeffekterna av kärnvapnens användning och får det provat av Internationella domstolen. Så kommer det också att bli. Frågan kommer alltså att ställas under Internationella domstolen. Det skall återrapporteras till WHO vad Internationella domstolen säger om detta. Sverige har redan 1983 uttalat att det största hotet mot människors hälsa är kärnvapen som sådana. Vi har också från Sveriges riksdag klart betonat att vi utgår från att regeringen kommer att driva dessa frågor. Jag utgår från att den svenska regeringen kommer att göra det på olika sätt och inte i fortsättningen sällar sig till försvarande av kärnvapenstaterna och deras politik.
Fru talman! Återigen: vi bedömer inte att Internationella domstolen i Haag är rätt forum för att driva frågan om kärnvapennedrustning. Vi tycker att det är CD i Genève. Det är bakgrunden till det svenska ställningstagandet i

Fru talman! Maj Britt Theorin har frågat mig om regeringen är beredd - att förbjuda tillverkning och försäljning av antipersonella minor eller komponenter till antipersonella minor, - att framlägga förslag om internationellt förbud mot tillverkning och användning av antipersonella minor, - att verka för att ansvar för minröjning också läggs på det land som tillverkat och exporterat minor, - att internationellt agera för minröjning i de värst drabbade länderna och bistånd till minröjningsprogram och svenska minröjningsgrupper. Som jag sade här i riksdagen den 18 februari har Sverige sedan flera år verkat för att en översynskonferens rörande 1981 års FN-konvention om särskilt inhumana vapen skall sammankallas. Det står nu klart att en sådan översynskonferens kommer att äga rum och inleda sitt arbete under 1994. Vi kommer då, i enlighet med vår tradition på det humanitärrättsliga området, att verka för mer omfattande skyddsregler vad gäller bl.a. landminor. Vad först gäller frågan om regeringen är beredd att internt förbjuda tillverkning och försäljning av antipersonella minor eller komponenter till antipersonella minor vill jag säga att landminor -- både antipersonella och antimateriella -- utgör en viktig del av det svenska försvaret. Landminor används av den svenska armén främst för att fördröja en fiendes framryckning eller för att förhindra honom att passera genom terräng som är svår att försvara. Minor är därför väsentliga för arméns möjligheter att hejda ett fientligt anfall. Ett effektivt försvar av vårt land förutsätter att vi inte avhänder oss möjligheten att tillverka minor. Här vill jag tillägga att minor inte tillverkats i Sverige sedan Beträffande frågan om regeringen är beredd att lägga fram förslag om ett generellt internationellt förbud mot tillverkning av antipersonella minor kan jag nämna att antipersonella minor är relativt lätta att tillverka lokalt med utnyttjande av civila sprängmedel. Det finns stora kvantiteter i omlopp. Det kan bli svårigheter att i exportsammanhang finna adekvata definitioner. I 1981 års FN-konvention förbjuds alla användning av minor som terroriserar civilbefolkningen. Samtidigt finns det utrymme för nya regler. Regeringen är beredd att verka för ett tillverkningsförbud av antipersonella minor som saknar självdesarmerande anordningar. Därmed skulle framtidens minor kunna göras ofarliga efter en viss tid, och man skulle successivt kunna begränsa problemet med minor som i decennier ligger i naturen och utgör en konstant fara för civilbefolkningen. Vad sedan gäller ett internationellt allomfattande förbud mot användning av antipersonella minor torde utsikterna att åstadkomma ett sådant förbud vara begränsade. Det torde vara lämpligare att verka för begränsningar när det gäller användning och export av antipersonella minor som saknar mekanismer för självdesarmering. När det gäller ansvar för minröjning är det den part som lagt ut minorna som bär ansvaret för deras röjning -- inte tillverkaren eller exportören. Om det emellertid förhåller sig så att en stat har exporterat en mintyp i strid med en internationell förpliktelse, är regeringen beredd att verka för att denna stat skall kunna hållas ansvarig för konsekvenserna av denna illegala export -- inbegripet röjning. En möjlig lösning i en situation där det är omöjligt att fastställa vem det är som har lagt ut eller exporterat minorna torde vara att hjälpa personer som befinner sig i minerade områden. Det kan ske genom att man ger dem kunskap om hur farliga minorna är och bistår dem med teknologi för minröjning. Denna verksamhet kan ske genom ett multilateralt organ -- exempelvis FN. FN:s Department of Humanitarian Affairs spelar redan en roll i detta sammanhang. När det gäller frågan om minröjning i de värst drabbade länderna och bistånd till minröjningsprogram och svenska minröjningsgrupper vill jag berätta följande. Beträffande minröjning i de värst drabbade länderna har Sverige under de senaste åren deltagit i minröjningsprogram i Cambodja och Afghanistan. I fjol fick även Röda korset 600 000 kr av SIDA för ett minröjningsprogram i Cambodja. I Afghanistan har Sverige stött FN:s från Sverige 5 miljoner kronor. Under innevarande budgetår har UNOCA erhållit ytterligare 5 miljoner kronor för minröjningsarbetet i Afghanistan. Frågan om ytterligare ekonomiskt stöd för minröjning får avgöras i varje enskilt fall. Medel för minröjning i icke-programländer tas i så fall ur katastrofanslaget. Sverige har däremot begränsade möjligheter, vad gäller såväl teknologisk kompetens som personell kapacitet, att bistå med minröjning under de speciella förhållanden som råder i den typ av länder det oftast är fråga om. Regeringen skulle därför välkomna internationellt samarbete genom FN, varvid Sverige är berett att bidra till finansieringen. Slutligen vill jag informera om att det vid bl.a. FOA pågår studier av nya metoder för minröjning med utnyttjande av kvalificerad teknisk utrustning. Dessa studier verkar kunna på sikt ge nya möjligheter till en effektiv och relativt snabb minröjning. Praktiskt användbar utrustning torde dock inte vara i produktion förrän tidigast om cirka fem år.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på mina frågor. Låt mig börja med att säga att det som ligger bakom interpellationen är de förödande mänskliga effekter som de antipersonella landminorna har. Varje år lemlästas över 200 000 människor av minor, även i länder som har varit i fred i många år. Naturligtvis är det främst de fattiga som drabbas, inte minst barnen. En del av landminorna är konstruerade så, att det krävs bara ungefär ett kilos tryck, dvs. motsvarande ett mycket litet barn, för att de skall explodera. Det leder till att barn ofta blir lemlästade och fördärvade och är fulla av plastsplitter som är väldigt svårt att se på röntgenplåtar. Vi vet att landminor finns i Afghanistan, Cambodja, Kurdistan och Somalia. Ungefär 100 miljoner landminor finns utplacerade runt om i världen. Därmed är det också oändligt sämre möjligheter att producera livsmedel på dessa områden. Det finns 100 miljoner landminor dessutom i lager, som man är beredd att placera ut, sälja och göra sig av med. Skälet till att jag har framställt denna interpellation är naturligtvis att vi vill se Sverige i fronten för ett arbete på att förbjuda antipersonella landminor och -- detta är viktigt -- komponenter till dessa. Man kan naturligtvis exportera komponenter och mycket enkelt sätta samman dem, och då är det inte mycket vunnet med att bara förbjuda tillverkningen av minor. Beträffande den översynskonvention som nu kommer till stånd och som skall inleda sitt arbete 1994 är naturligtvis min uppfattning att det inte räcker att man där får fram skyddsregler och någon form av destruktionsanvändning. Det väsentligaste är nämligen att man förbjuder just sådana vapen som riktar sig mot personer. När det gäller svaret att det svenska försvaret behöver minor har jag mycket svårt att tänka mig att det är antipersonella minor som det svenska försvaret behöver för att fördröja en fiendes framryckning, utan att det är fråga om andra typer av minor. Som utrikesministern själv sade har sådana här minor inte producerats sedan 1971, i vart fall inte officiellt. Därför har jag svårt att tänka mig att de skall användas. Om man har slutat producera dem förstår jag inte alls varför vi inte skulle kunna gå i bräschen för ett förbud. USA har som en åtgärd gått i bräschen för ett exportförbud av sådana minor. Sverige borde i det sammanhanget utan alltför stora svårigheter faktiskt kunna följa USA. Internationella Röda korset och en mängd andra organisationer, inte minst ungdomsorganisationerna och fredsrörelsen i detta land, har nu dragit i gång en kampanj för att få stopp på denna typ av vapen som man anser vara förödande och allvarliga och som inte behövs. Man kan då säga som utrikesministern, att vi kommer att arbeta för att få fram minor som är självdesarmerande, dvs. att de själva exploderar efter en viss tid. Men då måste man ställa sig frågan: Skall vi först satsa en mängd forskningspengar för att utveckla den här typen av minor? Skall vi sedan satsa en massa pengar för att producera, exportera och marknadsföra dem för att de sedan skall användas till att fördärva människor och kanske framför allt barn och fattiga människor? Därefter skall de röjas upp, vilket vi inte riktigt har teknik för ännu. Sedan skall vi förse de skadade människorna med proteser. Det är ganska höga kostnader det är fråga om. Vore det då inte enklare att säga att den här typen av minor över huvud taget inte skall användas? Utrikesministern säger att man är beredd att arbeta emot dem som har exporterat en mintyp som står i strid med internationella överenskommelser, och att man också skall få ta konsekvenserna av röjningen. Jag tycker att det är ganska självklart att de som producerar minorna också skall stå för kostnaderna för att undanröja dem, så länge man inte har en teknik som gör att minorna exploderar. Jag har i min hand en serie material från Janes Defence Information. På området landminor och inte minst antipersonella landminor återfinns tyvärr Bofors namn på flera ställen. Visserligen uppger man vid Bofors att man inte har producerat den här typen av minor, men vi vet mycket väl att Bofors producerar komponenterna till minorna. En del av dem är av den typen att de definitivt inte borde produceras. Det är fråga om mänskliga tragedier av enorma mått som får förödande effekter. Sverige borde av humanitära skäl gå i spetsen för att stoppa användningen. Om vi själva inte anser oss vilja producera sådana här minor bör vi kunna se till att de inte heller exporteras. Vi kan i stället arbeta tillsammans med USA för ett internationellt exportförbud. Vidare bör vi ta det sociala ansvaret för att dessa minor undanröjs. Jag har också haft förmånen att få se en del av FOA:s studier på detta område. Det är väldigt positivt att man med hjälp av komagar kan hitta ett instrument för att låta dessa minor explodera själva. Det är bra att vi har en teknisk kunskap, men jag skulle väldigt gärna vilja se att denna tekniska kunskap inte bara används för att utveckla minor och att möjligen så småningom desarmera dem. I stället bör man framför allt se till att de över huvud taget inte existerar och att man använder teknologiska och andra resurser på ett mycket mer kompetent sätt. Jag delar alltså inte utrikesministerns svagare inställning, utan menar fortfarande att det är viktigt att Sverige går i spetsen för ett förbud mot tillverkning och försäljning av antipersonella minor eller komponenter till antipersonella minor.
Fru talman! Jag delar naturligtvis Maj Britt Theorins beskrivningar av de förfärliga effekterna av de minor som används framför allt i inbördeskrig och i krig i tredje världen. Jag gillar dock inte riktigt Maj Britt Theorins användning av uttrycket ''vi'' när det gäller export av minor. Om jag åtminstone får hålla mig till de uppgifter som jag har fått av sakkunniga, förekommer ingen export av minor från Sverige, eftersom det inte förekommer någon tillverkning. Jag har även fått uppgiften att någon export av komponenter som är utformade för antipersonella minor inte heller sker. Vi skall i alla fall ha detta klart för oss, så att vi inte behöver använda uttrycket ''vi''. Jag hoppas naturligtvis att de uppgifter jag har fått är korrekta. När det gäller Sverige och Sveriges defensiva behov av minor i försvaret är det visserligen stridsvagnsminor som den svenska beväpningen framför allt är inriktad på. Men det svenska försvaret har faktiskt också antipersonella minor i syfte att fördröja röjning av stridsvagnsminor, vilka är kopplade till ett minsystem som framför allt behövs för försvaret av övre Norrland. Där har Sverige ett defensivt behov av minor. Vad kan Sverige göra internationellt i syfte att begränsa skadeverkningarna för civilbefolkning, barn osv.? Jag menar att vi skall arbeta i den översynskonferens som skall komma till stånd. Jag är mycket glad över att den kommer till stånd. Det var något som förutskickades i ett svar på en interpellation av Margareta Viklund här i kammaren. Denna översynskonferens kommer att inleda sitt arbete under 1994. Vi kommer då att arbeta för mer omfattande skyddsläge vad gäller bl.a. landminor. Det jag pekar på är självdesarmerande anordningar. Om vi får en översynskonvention kan det på sikt få effekt på det förfärliga i att minor ligger kvar i åratal, i decennier och att de är ett hot. Detta menar jag ändå är en konstruktiv linje för Sverige att arbeta efter. Vidare skall Sverige naturligtvis fortsätta att ge hjälp till röjning via internationella och enskilda organisationer. Vi skall också genom FOA:s forskning försöka att få fram bättre röjningsmetoder -- tydligen är Maj Britt Theorin själv något insatt i det forskningsarbetet. Dessa är de framkomstvägar jag ser. Det är ändå ganska omfattande uppgifter som vi har framför oss.
Fru talman! Låt mig först börja med att säga att jag inte riktigt förstår logiken i det hela. Om Sverige inte producerar eller exporterar landminor eller komponenter till dessa, förstår jag inte varför vi inte skulle kunna arbeta för ett internationellt förbud för detta, eftersom vi då själva har sagt ifrån att detta inte är något som vi skall ägna oss åt. Jag har fått uppgift om att Nobel slutade producera de antipersonella minorna i Sverige för tio år sedan. Men att de finns i lager är alldeles tydligt och klart. Naturligtvis är dilemmat om svenska företag producerar vissa delar i Sverige men andra delar i andra länder i världen, att vi måste arbeta internationellt för att också stoppa produktionen där. De uppgifter jag har fått är att just sådana här antipersonella minor produceras bl.a. i Tyskland av Nobelkoncernen, och att det i Sverige finns både komponenter och annat. Om vi själva anser oss ha moral att hålla emot att sådana här antipersonella vapen vare sig produceras eller exporteras bör vi också arbeta för ett internationellt förbud. För detta har vi uppenbart ett stöd från USA. När det gäller det fortsatta militära användandet är det krigsvagnsminor som är de minor som man anser sig behöva ha för att försvara övre Norrland. Jag har svårt att se att det finns moraliska eller militära motiv för att använda antipersonella minor i kombination med stridsvagnsminor i Sverige. Jag tror att man utan större svårigheter skulle kunna avstå från dessa. Vi borde också kunna övertyga vår försvarsminister om att det finns så många skäl som talar emot just denna typ av minor att vi skall se till att de inte heller finns i Sverige.
Fru talman! Logiken är just att vi, dvs. försvarsministern, ÖB och kanske också försvarsutskottet och andra, bedömer att mineringarna framför allt i övre Norrland är oerhört viktiga för Sveriges defensiva försvar. Därför måste det finnas en möjlighet, vilket framgår av mitt svar, att kunna tillverka minor i Sverige för användande vid exempelvis ett avspärrningsläge. Vi måste också kunna importera minor i ett läge där hotet bedöms vara sådant att vi behöver försvara oss. Det är naturligtvis insikten om detta som gör att vi måste agera på det sätt vi gör både här hemma och internationellt. Det är i det sammanhanget jag har pekat på de framkomstvägar som vi nu har i samband med översynskonferensen för att mildra och minska de inhumana effekterna av användande av minor i krig. När det gäller produktionen av minor i Tyskland har jag just fått en uppgift om att det inte produceras några svenska antipersonella minor där. Men däremot har vi till Tyskland sålt stridsvagnsminor.
Fru talman! Jag kan efter debatten visa utrikesministern de fakta jag nämnde från Janes Defence Information som tydligt visar att antipersonella minor av typ AP2, som är en variant av dynamine, produceras av Dynamit Nobel AG i Tyskland. Detta är uppgifter som jag knappast tror att vi kan ifrågasätta. Dessa brukar vara mycket tillförlitliga. För mig är det centrala att vi inte skall böja oss för argumentet att man för att försvara Sverige och övre Norrland skulle behöva antipersonella minor. Minorna är av en helt annan karaktär. De är ju avsedda för civilbefolkning, dvs. för att hindra människor och inte soldater. Det är därför vi har vänt oss mot användandet i Cambodja, Somalia och andra länder, där de verkligen slår mot vanliga människor. Den typen av minor borde utsorteras. Jag utgår från att det är skälet till att också USA har ställt upp på ett exportförbud av sådana minor. Om man anser sig behöva stridsvagnsminor har jag ingen avsikt att motsätta mig det. Självfallet skall vi ha möjlighet att försvara också övre Norrland, men att använda antipersonella minor tycker jag skulle vara ytterligt främmande, både av moraliska och militära skäl.
Fru talman! Vi är på väg att hamna i en svensk försvarsdebatt. Jag förstår det så, att i det svenska försvaret är antipersonella minor självfallet avsedda att användas mot soldater och inte mot civilbefolkning. De är naturligtvis avsedda att användas i kombination med andra defensiva åtgärder av typen stridsvagnsminor. Om Maj Britt Theorin vill föra en mindebatt ur svensk försvarssynpunkt föreslår jag att en sådan förs med försvarsministern, som säkert har bilden mer komplett. Det jag framför allt vill redovisa här i kammaren är det arbete som vi nu är inställda på, förhoppningsvis med hjälp av Folkrätts och nedrustningsdelegationen, att bedriva vid översynskonferensen och i det näraliggande perspektivet. Jag tror att detta kan komma att visa sig vara ett mycket viktigt arbete. Det är detta som jag nu framför allt vill att man från svensk sida skall inrikta sig på.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig hur arbetet mot flaskdöden bedrivs inom ramen för handlingsprogrammet från barntoppmötet samt vilka insatser som görs inom det svenska biståndet till u-länder och f.d. Östeuropa för att förstärka amningskulturen. Fru talman! Det svenska biståndet till skydd, stöd och främjande av amning har sedan 70-talet varit betydande. Så även insatserna för att stoppa de multinationella företagens ohämmade lansering av bröstmjölksersättning i u-länder. Det var exempelvis studier finansierade från bl.a. Sverige som först pekade på faran med bröstmjölksersättning. Sverige bidrog vidare aktivt till tillkomsten, och senare till uppföljningen, av Världshälsoorganisationens, WHO, internationella kod för marknadsföring av modersmjölksersättningar. Sverige spelade även en stor roll för den framträdande position dessa frågor fick i barnkonventionen 1989. Sverige medverkade också till att ge amningsfrågorna en framskjuten plats i handlingsplanen från FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, och WHO:s nutritionskonferens 1992. I dagsläget fortsätter regeringen genom biståndet att verka för ökad amning i u-länderna. Bilateralt är verksamheten omfattande genom stöd till IBFAN samt genom stöd till projekt i bl.a. Etiopien, Guatemala, De svenska insatserna i Östeuropa är naturligtvis av senare datum, men de finns redan både på planeringsstadiet och i praktiken. I dagsläget finansieras ett projekt i S:t Petersburg-området med svenskt bidrag. Även andra projekt har påbörjats i Denna bilaterala veksamhet i u och östländer kompletteras och förstärks genom Sveriges deltagande i de multilaterala arbetet på området, främst genom WHO och FN:s barnfond, Unicef. Arbetet för att främja barnens hälsa och situation genom skydd, stöd och främjande av amning är integrerat i dessa organisationers verksamhet. Det är därför främst genom det betydande allmänna stödet till dessa organisationer som Sverige aktivt deltar i spridandet av ''amningskulturen''. Utöver detta breda basstöd utgår även bidrag från SIDA till specifika insatser, exempelvis i form av bidrag till WHO:s jurister för formalisering av lagstiftning i överensstämmelse med den existerande koden för marknadsföring av bröstmjölksersättning. Sverige bistår också WHO:s och Unicefs verksamhet genom att leverera information om effekterna av bröstmjölksersättning grundad på svensk statistik. Slutligen några ord om ett av WHO:s och Unicefs senaste projekt: barnvänliga sjukhus. Genom förra vårens regeringsbeslut att tillkalla en expertgrupp och en kommitté med uppgift att svara för det svenska deltagandet i Unicefaktionen för barnvänliga sjukhus, har regeringen än en gång visat den tydliga svenska positionen i denna mycket viktiga fråga. Kommittén kommer också att kunna besvara Unicefchefen James Grants förfrågan om att redovisa den positiva utvecklingen som har ägt rum i vårt land beträffande amning och spädbarnsvård. Det svenska engagemanget har som bakgrund det angelägna i att man inser amningens viktiga roll i hela den vårdkedja som mödra och barnavården omfattar. Man bör alltså se amningen ur ett sammantaget hälsoperspektiv, snarare än ur enbart nutritionsperspektivet. Fru talman! Dessa är endast ett fåtal av ett stort antal projekt som med svenska bidrag bedrivs för att främja ''amningskulturen''. Genom ett fortsatt brett stöd, såväl bilateralt som multilateralt, kommer regeringen att aktivt arbeta för ett globalt uppfyllande av det handlingsprogram som antogs av barntoppmötet. Regeringen kommer också fortsättningsvis att aktivt verka för att WHO:s kod för marknadsföring av bröstmjölksersättning efterföljs. Även projektinsatserna i u-länder och i Östeuropa kommer att drivas vidare. Regeringen skall behålla den höga svenska profilen i fråga om skydd, stöd och främjande av amning.
Fru talman! Jag vill tacka Alf Svensson för svaret på min interpellation även om jag kan konstatera att jag har fått vänta ett tag på svaret. Jag är naturligtvis glad över att vi är helt överens om hur viktig amningen är och att det är en fråga som hör samman inte enbart med nutrition utan handlar om barns väbefinnande över huvud taget, sambandet mellan mor och barn. Jag tror att det finns ett brett samförstånd i Sverige om att amningen är av stor betydelse, och särskilt under de första månaderna. Vi vet att de allra flesta mödrar i Sverige under de första månaderna ammar sina barn därför att de vet att det är bra. Vi vet också att det inte har skett någon större ökning av amningen i Sverige sedan 80-talet. Vi vet också att Sverige inte riktigt självt når upp till målen som man i internationella sammanhang har tagit upp just för att öka amningen och inte bara under de allra första månaderna. I Sverige leder utebliven amning inte till de katastrofala följder för barn, mödrar och hela familjer som den gör i u-länderna. De barn i Sverige som av olika skäl inte kan ammas klarar sig i regel, även om de får en sämre start utan amning. Däremot dör årligen en och en halv miljon barn i u-länderna på grund av utebliven amning. Man uppskattar också att omkring en miljon barn i Afrika skulle ha kunnat klara sig om de hade ammats. Visst finns det ett litet antal föräldralösa barn som det inte finns någon annan utväg för än att bli uppfödda med bröstmjölksersättning. Men i de allra flesta fall hade det faktiskt funnits möjligheter. Det finns mödrar. Men på grund av okunskap och bristande tradition på området har dessa barn inte ammats. Det blir alltså direkt hälsofarligt. Denna okunskap finns inte bara hos mödrar utan även hos sjukvårdspersonal. Okunskap kan man emellertid råda bot på. Däremot är det uppenbarligen betydligt svårare med de ojusta företag som hänsynslöst använder sig av bröstmjölksersättning och aktivt går ut och marknadsför dessa produkter på ett sätt som gör att kvinnor i god tro väljer att använda ersättning i stället för att själva amma sina barn. Denna ojusta marknadsföring har, som Alf Svensson tog upp, lett till den internationella koden för marknadsföring som fastslogs i WHO 1981. Vi har också fått skrivningar i barnkonventionen 1989. Även på Miljökonferensen i Rio sommaren 1992 fanns dessa aspekter med. I svaret talas det en del om vad Sverige gör i WHO. Sverige ger ett visst stöd till internationella jurister. Men jag tycker ändå att det är svagt. Jag tycker inte att vi i Sverige på det mycket aktiva sätt som vi borde har drivit dessa frågor internationellt. Alf Svensson nämnde IBFAN som ett gott exempel. IBFAN gör ett mycket bra arbete men har inte tillräckligt med pengar. IBFAN skulle kunna göra mycket mer, t.ex. utbildning av team, som i sin tur går vidare och utbildar ute på fältet för att understryka amningens betydelse. Trots dessa internationella bestämmelser och WHO:s kod om marknadsföring har dessa företag inte upphört med denna ojusta marknadsföring. Jag fick nyligen ett exempel från Vietnam där man i TV så sent som vid årsskiftet hade reklam för något som heter Dilac och som uppenbart skulle leda till att många kvinnor skulle använda sig av flaskuppfödning i stället för att amma. Dessa företag bryr sig i stort sett inte om annat än bojkotter och aktioner. De internationella koder som stiftas är inte ett tillräckligt skydd för att barn skall kunna växa upp och bli ammade. Därför är det intressant att Unicefs chef James Grant, som Alf Svensson nämner, på en presskonferens, där man lanserade dessa barnvänliga sjukhus, frågade hur det kommer sig att barnmatsföretagen samarbetar om att på vissa håll ta bort sina produkter från sjukhusen. Svaret var att det skedde på grund av bojkotten. Jag anser därför att bojkott av Nestlé och andra företag som använder denna marknadsföring är nödvändig för att även den vägen driva på detta arbete. Jag vill som ett led i detta arbete till Alf Svensson överlämna litet information och en del listor om denna typ av aktion, som jag tror kan vara ett gott tillskott i arbetet för amningskulturen. Jag vill också nämna att denna bojkott stöds av en rad organisationer och andra här i Sverige -- barnmorskor, SHSTF, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Vänsterförbundet, kyrkliga företrädare, osv. Intressant nog stöds den i England av den kyrkliga engelska synoden, som enhälligt har fattat beslut om att stödja detta projekt. Fru talman! Jag skulle också vilja kommentera några av de övriga konkreta projekten. Hur är det med SIDA? Alf Svensson har nämnt några konkreta projekt. Tar man i samtliga samarbetsländer upp amningsfrågorna? Är det något som Sveriges regering i samarbetet med u-länderna driver? Det projekt i S:t Petersburg som Alf Svensson nämner har i dag fått vissa pengar, men inte just till denna del med amningen. Omvårdnadsforskarna på KI har fortfarande inte fått besked om de får pengar till just den del som skulle driva amningsfrågorna framåt.
Fru talman! Jag vågar med ganska stor kraft påstå att Sverige generellt alltid stöder initiativ i alla internationella sammanhang som gagnar mödraoch barnhälsovården och där vi vet att amningen är en viktig komponent. Samtidigt vill jag gärna ha sagt att det är väldigt angeläget att detta, som jag sade i svaret, sätts in i ett vidare sammanhang. Eva Zetterberg nämnde WHO och Unicef. Vi skall ändå ha rätt att från svenskt håll säga att Sverige är den store givaren till Unicefs budget. Våra kontakter med James Grant och hans organisation är sannerligen både ivriga och, när det gäller att ge stöd, omfattande. I 122 länder pågår arbetet med att teckna avtal mellan industrin och regeringarna. Där är Unicef och WHO mycket aktiva. Jag kan naturligtvis förstå, vilket jag vet att Eva Zetterberg mycket väl också inser, att man tycker att vi skulle kunna göra mer. Man kan naturligtvis också säga att vi borde göra mer. Men våra resurser är begränsade. Men där vi ser möjligheterna, där finns vi med, och där understryker vi verkligen att detta är ett område som inte får falla vid sidan om utan att detta är ett område som i allra högsta rad skall vara prioriterat. Jag kan nämna insatser som vi har gjort för att få andra länder med oss. Vi hade en nutritionskonferens i Rom i december 1992. Där var Sverige ivrigt engagerat för att man skulle få ett mer ovillkorligt stöd in i de skrivningar i handlingsplanen när det gäller koden. Men vi stötte alltså på patrull därför att man inte minst från USA gjorde gällande att om en vara tillåts att produceras, måste man också ha rätt att bedriva propaganda för eller annonsera denna vara utifrån den lagstiftning som gäller. Vi möter alltså inte alltid full förståelse för våra krav på den internationella scenen. Men det kommer på intet sätt att innebära att vi fortsättningsvis inte kommer att engagera oss i dessa frågor. Eva Zetterberg nämnde S:t Petersburg. Vi försöker där sätta in denna insats i ett sammanhang. Insatsen där har tre huvudinriktningar. Men barn och mödrahälsovården är i allra högsta grad en viktig komponent i, om jag får använda detta uttryck, konceptet där.
Fru talman! Det är bra att Sverige generellt har inställningen att man skall driva mödra och barnhälsovården som tunga delar i biståndsverksamheten. Jag hoppas att det även framgent kommer att vara Sveriges inställning. Däremot undrar jag om Sverige har varit så pådrivande som Alf Svensson vill hävda. Det finns andra signaler om att det är framför allt andra länder som har agerat. På FAO:s konferens i Rom tog man upp frågan om man inte skulle få annonsera om en vara. Men en vara som uppenbart leder till att spädbarn dör därför att mödrar väljer att föda upp barnen med flaska i stället för att amma är ju en vara som är klart till skada och inte bör marknadsföras. Vi kan jämföra med vår egen diskussion om en tobakslag och reklam för tobak. Jag skall sedan säga något om projektet i S:t Petersburg. Det är mycket bra att detta arbete har kommit i gång. Av personer som har varit där har jag förstått att situationen där är nästan ännu mer skrämmande än i vissa u-länder, därför att man lindar barnen hårt och att avståndet mellan mor och barn är väldigt mycket större än på andra håll i världen där det materiellt kanske är fattigare. Jag tror därför att detta projekt är oerhört väsentligt. Men jag har fått signaler om att det inte alls är klart med pengar till dem som skall jobba med denna del. Jag skulle också vilja ta upp det långsiktiga stödet till IBFAN, som Alf Svensson talade om. Det behöver verkligen utökas. IBFAN har olika konkreta projekt, men man behöver också starkt stöd på sitt centrum i Genève för att kunna verka långsiktigt och inte bli beroende av väldigt tillfälliga bidrag. Jag vill återigen ta upp den bojkott som James Grant från Unicefs sida har hävdat har varit betydelsefull. Jag skulle vilja veta hur Alf Svensson som biståndsminister ser på hur man tvingas ta till sådana åtgärder även i internationellt arbete för att få fram de resultat man vill. Jag vill också informera dem som sitter på åhörarläktaren om att de som är intresserade kan få listor av mig. Fru talman! Jag vill beröra ytterligare en fråga. Den gäller frivilliga organisationer som inte alls tas till vara, medan man från regeringens sida i alla andra sammanhang talar om hur viktiga de är. Jag tänker på Expertkommittén och den kommitté som har bildats just till stöd för barnvänliga sjukhus, där man inte har med någon från amningshjälpen med mångårig erfarenhet i Sverige och inte tar till vara Nafia, som på ett internationellt plan driver dessa frågor. Man tillsätter inte sådana personer. Jag menar att man därmed inte använder sig av den expertis som vi sedan många år har i vårt land.
Fru talman! Jag nämnde nutritionskonferensen i Rom för att belysa att det inte alltid är så enkelt, ens på den internationella scenen, att få med sig länder i det man tycker borde vara självklart. Jag ville inte att det skulle uppfattas som att vi tyckte att det är rimligt att denna reklam fick spridas. Så är det naturligtvis inte. Men vi kommer inte längre när vi ställer krav i internationella sammanhang. Jag nämnde detta för att visa att Sverige verkligen tar initiativ. När det gäller satsningen på S:t Petersburg vill jag säga att Östeuropakommittén arbetar med ett insatspaket. Eva Zetterberg vet säkert att Socialdepartementet är involverat där och bereder. Det är inte otänkbart med frivilligorganisationer i detta sammanhang. Där finns ytterligare en hel del att hämta av impulser och kunskap. Jag tror att man också skall säga att frivilligorganisationerna, NGO:s, dvs. Non Governmental Organizations, ute i u-länderna är utomordentligt starkt inriktade på att stötta det synsätt som Eva Zetterberg och jag är rörande överens om. Jag har själv iakttagit att denna insikt lyfts fram kraftfullt i barnhälsovård och sjukvård över huvud taget. I de kretsar där man arbetar specifikt med barnhälsovård vet man hur förödande det är om dessa multinationella företag får fotfäste med sin många gånger utstuderade, insmickrande och attraktiva reklam.
Fru talman! Alf Svensson och jag tycks vara helt överens när det gäller marknadsföring av Nestlé och andra företag. De bedriver en mycket oetisk kampanj i u-länderna för att få mödrar att använda bröstmjölksersättning i stället för att amma. Varför kan då inte Alf Svensson svara på frågan om en bojkott? Exempelvis James Grant från Unicef anser att det är det som effektivt har drivit fram förändringar. Skulle då inte den svenska regeringen också på något sätt kunna visa att det kan vara en yttersta åtgärd för att få slut på detta? Jag är glad åt att höra att Alf Svensson tänker försöka ta in frivilligorganisationerna mera i arbetet. Jag tror att vi har mycket att vinna på det. Vi har organisationer och frivilliga krafter i Sverige som har jobbat i många år med detta och har god erfarenhet. Jag skulle vilja skicka med en sista fråga till Alf Svensson. Min oro och min frågeställning har sin utgångspunkt framför allt i förhållandena i uländerna. Men Sverige har också som nation förbundit sig att leva upp till WHO-koden, dvs. till målet att öka amningskulturen i Sverige. Alf Svensson ingår i en regering som även ansvarar för barnhälsovården i Sverige. Jag undrar hur Alf Svensson kommer att vidarebefordra erfarenheterna från u-länderna till sin kollega Bo Sverige. I andra länder låter man personal utbilda sig för att de skall kunna mera om amningskultur, för att öka amningen. Detta sker inte i Sverige. Vad görs för att öka möjligheterna för mödrar i Sverige att amma längre, och inte bara under några få månader? Som jag har sagt i mitt tidigare inlägg har inte någon ökning skett. Sedan 1980-talet står det stilla i Sverige. Det tror jag är till förfång även för svenska barn.
Fru talman! Jag är inte så säker på att Bo Könberg behöver någon information om detta. Jag tror att han är väl underkunnig om vad det betyder för svenska barn att amningskulturen får ett större utrymme och observeras mer. Jag fick tidigare en fråga om IBFAN. Det är klart att stödet dit skulle kunna vara större. Men jag kan upplysa om att det för närvarande är ca 400 000 kr. per år. Man kan alltid tycka att det är för litet. Men, som jag sade förut, gränsen måste gå någonstans. Det är icke enbart via IBFAN som detta stöd utgår. Jag kan inte riktigt vilka som ingår i den expertgrupp som Socialdepartementet tillsatte. Där finns i varje fall en barnmorska från WABA, World Alliance for Breast Feeding Action. Det finns säkert alltid skäl att fundera över om man skall utvidga kretsen. Jag tror dock inte att vi har isolerat oss helt från frivilligorganisationerna.

Fru talman! Maj Britt Theorin, Berith Eriksson, Margareta Viklund har frågat mig om regeringen anser att det behövs en FN-konvention som särskilt tar upp systematiskt sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter, om en sådan konvention bör öppnas för undertecknande vid Världskonferensen om mänskliga rättigheter i Wien i juni i år och vilka initiativ regeringen tänker ta i denna riktning. Jag avser att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Med fasa tvingas vi konstatera att människorna i f.d. Jugoslavien utsätts för några av de mest omfattande och hänsynslösa brotten mot de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten sedan andra världskriget. Våldtäkter mot kvinnor och barn som ett led i den s.k. etniska rensningen är en del av dessa brott. Omvärlden måste göra sitt yttersta för att förövarna av dessa barbariska förbrytelser skall ställas inför rätta. Vi får inte överge offren. Den humanitära rätten -- krigets lagar -- förbjuder våldtäkt på kvinnor både under mellanstatliga och interna konflikter, även om själva termen våldtäkt inte lyfts fram genomgående i de konventioner som gäller. Våldtäkt är inte heller nämnd bland de brott som enligt konventionerna skall betraktas som särskilt svåra överträdelser, dvs. krigsförbrytelser av det slag som är särskilt straffvärda. Våldtäkt i det sammanhang det här är fråga om är dock att betrakta som en krigsförbrytelse, eftersom gärningen faller under den definition -- tortyr, omänsklig behandling eller svår skada till kropp och hälsa -- som beskriver vad som menas med särskilt straffvärda krigsförbrytelser. Det är alltså viktigt att slå fast att det finns internationella regler som innebär att våldtäkterna i detta fall är krigsförbrytelser. Den schweiziska regeringen anordnar ett möte om den humanitära rätten och skydd för krigets offer i Genève vid månadsskiftet augusti/september. Den svenska regeringen kommer där att verka för att en tydlig internationell tolkningsförklaring görs om att våldtäkter är krigsförbrytelser i När en krigsförbrytartribunal inrättas för att ställa personer till svars för brott mot den humanitära rätten i f.d. Jugoslavien, skall givetvis även de personer som har utfört eller beordrat våldtäkterna ställas inför rätta. Fru talman! När det gäller området mänskliga rättigheter anser vi på svensk sida att vi har de internationella instrument som behövs. Vad vi tillsammans måste verka för är att efterlevnaden av det internationella regelverket förbättras. december 1979 FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Den trädde i kraft två år senare. För att övervaka konventionens efterlevnad har en särskild kommitté tillsatts. Enligt denna kommitté omfattar konventionen, som den lyder i dag, våld mot kvinnor. Ingen konventionsstat har, trots att frågan har varit uppe både i Kvinnokommissionen och ECOSOC, haft några invändningar mot denna tolkning. I stället har man internationellt enats om att förstärka konventionen genom en politisk avsiktsförklaring i form av en deklaration om våld mot kvinnor. En sådan deklaration är en förstärkande komplettering till konventionen. Sverige har deltagit myckt aktivt i arbetet för att få fram det utkast till deklaration om våld mot kvinnor som behandlades vid FN:s kvinnokommissions möte i mars i år. Förhandlingsprocessen var svår, och det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att vi nu har ett utkast som är bra med hänsyn till omständigheterna. Från svensk sida har vi redan framfört krav på att deklarationsutkastet skall uppmärksammas av Wien i juni. I den preliminära text till slutdeklaration från Världskonferensen som nu föreligger uppmanas FN:s generalförsamling att anta deklarationen vid höstens möte. Det är alltså generalförsamlingen som har att anta deklarationen, inte Världskonferensen. Jag kan försäkra interpellanterna om att Sverige kommer att verka för att deklarationen om våld mot kvinnor antas av generalförsamlingen i höst. Att nu lägga fram ett förslag om en konvention om våld mot kvinnor riskerar snarare att urholka än att förstärka kvinnokonventionen. Det kan dessutom leda till att övriga åtgärder på detta område kraftigt försenas eller inte alls kommer till stånd. Fru talman! Sverige var en av pådrivarna och förslagsställarna till den resolution om våldtäkt och utnyttjande av kvinnor och barn i f.d. Jugoslavien som antogs vid det senaste mötet med FN:s kvinnokommission. I resolutionen uttalas ett starkt fördömande av våldtäkterna och konstateras att dessa är krigsförbrytelser. Vidare uppmanas FN:s säkerhetsråd att ta hänsyn till könsfördelningen när krigsförbrytartribunalen tillsätts. I ett nationellt svenskt anförande uttalades också ett mycket kraftigt fördömande av våldtäkterna och andra sexuella övergrepp mot kvinnor och barn i f.d. För att förbättra kvinnokonventionens efterlevnad har Sverige verkat för att en särskild FN-rapportör om våld mot kvinnor skall tillsättas. Under vårens möte med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna antogs en resolution med innebörden att man vid nästa års möte skall överväga att tillsätta en rapportör. Jag kan försäkra interpellanterna om att regeringen fortsatt kommer att vara aktivt pådrivande i de frågor som jag här har tagit upp.
Fru talman! Får jag börja med att tacka Alf Svensson för svaret på interpellationen. Tyvärr måste jag med en gång säga att jag inte är nöjd med svaret. Jag hade hoppats att de vackra deklarationerna också hade lett till konsekvenser i handlingar. Det gäller inte bara deklarationer i de hänseenden som ministern här har pekat på, utan också den deklaration som svenska män antog, med partiledarna i spetsen, att man skall visa sin avsky. Jag skall återkomma till detta litet senare. Bakom denna interpellation, liksom den interpellation vi hade uppe i slutet av april, står organisationen Kvinnliga parlamentariker för fred. Organisationen har nu 600 medlemmar i 60 länder. Alla de politiska partierna finns representerade. Vi är eniga om att det inte längre räcker med deklarationer, uttalanden och tolkningar. Nu måste det komma fram konventioner som uttalar i internationell lag att systematiska våldtäkter skall utpekas explicit som krigsförbrytelser. Bakgrunden till det känner alla till. Det är det fruktansvärda kriget i Jugoslavien som har skrämt oss, med sin ofattbara grymhet. Förutom alla de krigets fasor som har drabbat människorna, kommer också rapporter om de systematiska kränkningarna av kvinnor och barn. Flera undersökningskommissioner har tagit fram olika fakta. De har varit nog så skrämmande. Vi vet sedan tidigare att det förekommer, och alltid har förekommit, våldtäkter i krig. Det är ett sätt att visa makt, att terrorisera, förödmjuka och demoralisera och att tvinga människor att lämna sina hem. Det har förekommit, och det förekommer fortfarande. Nu är det angeläget att man ser till att det inte upprepas igen. Jag fick chockerande uppgifter i Genève i veckan. En kvinnokonferens har haft sammanträde där, och den kommer att fortsätta sitt arbete. Där klargjordes att det i många av soldatinstruktionerna finns träning inte bara för att döda, utan också för att våldta. Ett talesätt återfinns i många olika länders militärutbildning: ''This is my weapon, this is my gun. This is for killing and this is for fun.'' Det gör en skräckslagen. De kvinnliga parlamentarikerna runt om i världen kommer nu att intensivt arbeta för en bindande internationell konvention, oavsett i vilket forum det blir, där systematiska våldtäkter pekas ut som krigsförbrytelser. Låt mig se på hur Alf Svensson har svarat på frågorna. Det centrala är att inse att det hittills är tolkningar av de humanitära lagarna som säger om våldtäkt är att betrakta som krigsförbrytelse eller ej. Det är inte specifikt uttalat. Vad som nämns i den humanitära rätten är omänsklig och förnedrande behandling -- det pekas ut. Man kan tolka det som om våldtäkter är att betrakta som krigsförbrytelse. Det finns möjlighet att tolka våldtäkt som krigsförbrytelse. Det har aldrig tidigare funnits bättre förutsättningar för att förändra tolkningarna och tolkningsföreträdena till konkreta lagtexter än nu. Det finns, nu när Bosnien-Hercegovina har fastnat så tydligt på vår näthinna, ett starkt internationellt tryck. Det räcker alltså inte med att man tillsätter en kommitté som skall granska våld mot kvinnor. Den har inte explicit till uppgift att kontrollera om våldtäkter är krigsförbrytelser. Det är fortfarande så, att det är tolkningar och ingenting annat som gäller. Det räcker inte heller med en politisk avsiktsförklaring i form av en deklaration om våld mot kvinnor. Det är alldeles utomordentligt bra att deklarationsutskottet till konferensen i Wien har en bra text. Det har vi ingenting emot. Nu säger ministern att denna deklarationstext skall antas av generalförsamlingen. Det är naturligtvis också bra, men inte heller det är tillräckligt. En deklaration i FN är icke en internationellt bindande lag. Jag måste säga att jag blir något upprörd när jag ser formuleringen om att ett förslag till och ett krav på en kommission där våldtäkter är specifikt utpekade snarare skulle urholka än förstärka kvinnokonventionen. Vad är detta för någonting? Är det någonting som skulle stärka kvinnornas position så är det att det klart pekades ut att våldtäkter är en krigsförbrytelse och ingenting annat än en krigsförbrytelse, och att de skall straffas efter en internationell lag. När det gäller frågan om könsfördelningen i krigsförbrytartribunalen är det utmärkt att Sverige kommer att driva att kvinnor skall vara med -- det är naturligtvis någonting som egentligen är helt självklart. Om det är kvinnor som är utsatta för våldet och övergreppen borde det vara självklart att hälften av domarna var kvinnor som kan klargöra vad det är frågan om och hur det upplevs. Jag är alltså besviken på svaret, och jag hoppas att denna debatt skall leda fram till att regeringen ändrar sig. Jag tror nämligen inte att det bara är kvinnor som har insett att det måste till mer än deklarationer. Vi är tacksamma för att män säger ifrån. Vi är tacksamma för att män -- partiledare och män i andra positioner -- reagerar i deklarationer, men vi är inte nöjda med att det stannar vid deklarationer. Vi vill ha en internationellt bindande konvention som förbjuder våldtäkter mot kvinnor. Då först är kvinnorna skyddade mot dessa övergrepp.
Fru talman! Jag vill också tacka för svaret. När man läser konventionen om folkrätt i krig upptäcker man väldigt snart två saker. Man upptäcker dels att den är skriven av män och att den tolkas av män, och dels att man, trots att vetskapen om att våldtäkt alltid har förekommit i krig, ända fram till nu inte har tillmätt brottet någon större betydelse eller något större straffvärde. Det finns skrivningar om det här i andra konventioner än dem som Alf Svensson tar upp, t.ex. Folkmordskonventionen från 1948. Där som i andra konventioner handlar det om hur man tolkar texterna. I artikel 2, exempelvis, står det bl.a. att det är förbjudet att tillfoga medlemmar av folkgruppen svår kroppslig eller själslig skada och att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis. Det som förövare i krig sedan urminnes tider har vetat när det gäller folkmord är att man angriper själva livsnerven i samhället om man angriper kvinnorna. Jag säger att man har vetat det sedan urminnes tider, därför att det både i Bibeln och i Koranen finns beskrivningar av hur man behandlar kvinnor i förnedrande syfte för att angripa en grupp eller ett folk. Saddam Hussein, exempelvis, använde sig av händelser beskrivna i Koranen i sitt försök till folkmord på kurderna. Det kallas där för anfall, och det handlar om hur man fick gå till väga mot araberna när dessa skulle islamiseras. Mord, våldtäkt och förnedring återupprepades alltså av irakierna mot kurdiska kvinnor under den stora etniska rensningen åren före Gulfkriget, på samma sätt som för 1 600 år sedan. Det legitimerades av Saddams regim med hänvisning just till Koranen. Det är först i artikel 27 i Genèvekonventionen från 1949, vilken handlar om skydd för civilpersoner under krig, som våldtäkt omnämns i konventionstext. Det är verkligen också beklagligt att erfara hur Invandrarverkets utredare i Sverige i dag ser på dessa avskyvärda handlingar i sina asylbedömningar. För någon vecka sedan ansågs en kvinna från Kosova som utsatts för våldtäkter av serbisk militär inte ha tillräckligt skyddsbehov. Målet för vårt arbete både här hemma och internationellt måste naturligtvis vara att våldtäkter som utförs av en stats polis, militär eller fångvaktare skall fördömas och anses straffvärda. De skall i Sverige enligt de konventioner som faktiskt finns i dag också anses som skäl för asyl. Konventionstexter måste förtydligas, och det gäller tydligen även för oss här i Sverige. Det behövs tilläggsprotokoll i andra internationella konventioner. I arbetet för att åstadkomma det behövs det en konvention som skall inarbetas i övriga internationella konventioner.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

Det är nu andra gången som kvinnor från riksdagens samtliga partier gör gemensam sak för kvinnorna i det forna Jugoslavien, och inte bara där, utan för kvinnor i hela vår värld. Som så många gånger förr har kvinnorna gått före i kampen för humanitet och människovärde genom manifestationer av olika slag. Jag vill i detta sammanhang särskilt ge en eloge till allas vår kollega Margareta Viklund. Det var hon som först engagerade sig så djupt i dessa frågor, och hon har sedan fått efterföljare. Tack för det, Jag är också mycket glad över att nu även männen protesterar tillsammans mot krig och våld i världen, vilket framgått av massmedia. Det har skett de senaste av dessa dagar. Det känns bra att vi står starka tillsammans i en fråga som gäller mänskliga rättigheter. Våra interpellationer, liksom männens gemensamma upprop, har sitt ursprung i det fruktansvärda våld som möter oss i det forna Jugoslavien, men de har givetvis allmän giltighet. Vi är alla överens i fördömandet av de avskyvärda kränkningar som drabbar kvinnor och barn i Bosnien-Hercegovina. Men vi vet också att systematiska våldtäkter, vilket flera av debattörerna tidigare har nämnt, har förekommit och förekommer i krig i alla tider och överallt i hela vår värld. Det är alltid barn och kvinnor som får betala det högsta priset i ett krig, sade FN:s undergeneralsekreterare Jan Eliasson i en intervju i Svenska Dagbladet i går. Så är det, dessvärre. Blunda ett ögonblick och tänk! Tänk att som kvinna bli tvångsbortförd till en bordell och där tvingas genomlida 20--30 samlag med främmande män i andras närvaro varje dag. Jag citerade vid vår förra debatt en artikel i Dagens Nyheter från den 8 mars 1993 som grep mig mycket. Det gäller en kvinna som upplevt detta i krigets Balkan. Hon säger: Din egen kropp blir till sist din fiende. Man bara önskar att man skall dö. Denna kvinna är nu i säkerhet i Sverige, men hur många medsystrar har hon? Tänk dig att se ditt lilla barn eller barnbarn genomlida detta och kanske förblöda och dö. Vi måste reagera, och vi gör det dessbättre också. All världens kvinnor -- systrar, mödrar, mormödrar och farmödrar -- skriker ut sin protest: Vi tolerar inte detta! Av svaret framgår att den humanitära rätten förbjuder våldtäkt av kvinnor både i interna och i mellanstatliga konflikter. Men termen våldtäkt är inte nämnd, och våldtäkt finns inte med som en typ av krigsförbrytelser som är särskilt straffvärd. Det är utmärkt att den svenska regeringen har varit och är aktiv i dessa frågor. Det är givetvis bra att regeringen kommer att verka för att en tydlig internationell tolkningsförklaring görs om att våldtäkter är krigsförbrytelser enligt Genèvekonventionen. Men även jag, liksom övriga debattörer, frågar: Är detta tillräckligt? Nej! Konventionen omfattar våld mot kvinnor. Ingen stat har haft några invändningar mot den tolkning som har gjorts av den särskilda kommitté som övervakar konventionens efterlevnad, sägs det i svaret. I stället skall en politisk avsiktsförklaring nu göras i form av en deklaration mot våld mot kvinnor. Sverige kommer att verka mycket aktivt i detta sammanhang, säger biträdande utrikesministern vidare. Han menar att ett förslag om en särskild kvinnokonvention snarast skulle försvåra processen. Jag är medveten om att ett enigt utrikesutskott, och sedermera riksdagen i ett beslut den 15 april, nöjde sig med sådana skrivningar. Men jag vet också att en del av de motionärer som deltog i debatten sade: Vi nöjer oss tills vidare, men vi kommer igen. Finns det verkligen belägg för att det skulle försvåra om vi begär en särskilt konvention? Jag vet från utlännings och flyktinglagstiftningen -- som jag kanske känner bäst till, men som vi inte skall diskutera i dag -- att det kan vara svårt att få till stånd ändringar i gällande internationella konventioner eller att skapa nya sådana. Ändå vill jag säga: Försök att göra detta! Tolkning är en sak, men det skrivna ordet i en konventionstext är ett annat och ett betydligt starkare uttryck för vår vilja.
Fru talman! Jag tackar för svaret, men det är ett dåligt svar. Jag vill uppmana biståndsministern att tänka om och ta upp saken till förnyad diskussion med regeringskollegerna. Helheten i det forna Jugoslavien är fruktansvärd. De krigförande parternas oförmåga att komma till tals med varandra, omvärldens oförmåga och även vår oförmåga att bidra konstruktivt till fredsprocessen, är något fasansfullt. Att i en så ofattbar grym helhet ta upp en del, som vi har gjort i våra likalydande interpellationer, kan förefalla alltför begränsat och kanske hopplöst. Men det har alltid en mening att hävda civilisationen mot barbariet och att med internationella lagar och regler begränsa och få bort de mest vidriga övergreppen. Det är givetvis också ett steg på vägen emot krig över huvud taget. Att i den humanitära rätten tydligt definiera systematiska våldtäkter som en krigsförbrytelse är viktigt. Varför är det redan inte en självklarhet? Jo, därför att dessa brott genom historien har förnekats, förträngts och bagatelliserats och för att de som drabbats av brotten själva känner skuld och förödmjukelse, vilket de inte borde göra. En konvention som tydligt definierar detta som brott vore ett oerhört värdefullt stöd till de kvinnor som har drabbats. Vi har nu kommit så långt att existensen av dessa brott erkänns. Både män och kvinnor i hela samhället talar öppet om dem. Men vi har uppenbarligen inte kommit så långt att vi kan förvänta oss den nuvarande svenska regeringens aktiva stöd för en FN-konvention som tydligt tar upp och fördömer våldtäkter. Jag vill gärna upprepa den fråga som de andra interpellanterna också har ställt: Varför tror biståndsministern att dessa krav skulle urholka en kvinnokonvention? Hur kan det vara så? Det ges ingen som helst förklaring i svaret. Det är verkligen en fråga som måste redas ut. Jag vill gärna instämma med de övriga i besvikelsen över att vi inte fick ett mer aktivt stöd.

Fru talman! Även jag vill tacka biståndsministern för svaret på interpellationerna. Låt mig också tacka Gullan Lindblad för elogen. Jag har bara försökt att göra ett jobb som medmänniska i den uppkommna situationen. Tack i alla fall! För knappt ett år sedan, hösten 1992, började sanningen om våldtäkterna i framför allt Bosnien Hercegovina läcka ut. Den franska tidningen Doctare var bland de första rapportörerna som riktade världens uppmärksamhet på dessa övergrepp. Eftersom FN:s konvention för mänskliga rättigheter länge kritiserat de allvarliga övergreppen i det forna Jugoslavien, anser jag att det nu finns anledning att gå ytterligare ett steg vidare och arbeta för att få till stånd en bindande FN-konvention som slår fast att systematiska våldtäkter skall definieras som krigsförbrytelser och att brott av detta slag skall prövas i en internationell tribunal. Det är mitt grundställningstagande. Sedan hösten 1992 har det kommit många rapporter om övergrepp på kvinnor i det forna Jugoslavien. Enligt Amnesty är alla sidor skyldiga till sådana övergrepp, men det är framför allt i de serbiska fånglägren som kvinnorna blir utsatta för både misshandel och systematiska våldtäker. Människorättsgruppen Helsinki Watch gav ut en rapport den 18 april i år om krigsförbrytelser i Bosnien-Hercegovina. I rapporten vittnas om våldtäkter, stympning, mord, avrättningar, plundring och förstörelse. Fyra femtedelar av offren i kriget i Bosnien är civila, gamla, obeväpnade kvinnor och barn. De civila har utsatts för en så omfattande terror att de inte sett någon annan utväg än att fly, men de har ofta inte haft någonstans att fly. Fru talman! Jag vill ge några ögonvittnesskildringar hämtade ur massmedierna helt hastigt. Brezovo Polje är en av flera städer där systematiska våldtäkter sägs ha skett för att förnedra och sätta skräck i invånarna. Fyra unga kvinnor berättar hur de i byn Liplje placerats på en tillfällig serbisk soldatbordell. Natt efter natt våldtogs de av uniformsklädda serbiska soldater, tre åt gången. En 57-årig sexbarnsmamma berättar att hon våldtogs flera gånger per dag tio dygn i sträck. En 17-årig flicka, Nezira Fahric, sägs ha strypts till döds efter en våldtäkt. Många berättar om hur andra familjemedlemmar dödats i deras åsyn. En gravid muslimsk kvinna fick leva bara för att hon var sjuksköterska. Hon sattes på ett serbiskt militärsjukhus i Brezovo Polje efter att hennes mor, far, make och fyraåriga barn dödats. Om dagarna tvingades hon arbeta på sjukhuset, och på nätterna våldtogs hon. Listan på hemskheter kan göras hur lång som helst. Fru talman! Jag tycker att det är glädjande att så stora insatser har gjorts, och planeras att göras, från svensk sida för att fördöma våldtäkter i krigssituationer och som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Men jag tolkar ändå interpellationssvaret som att biståndsministern inte anser att det behövs en särskild FN-konvention som tar upp systematiska våldtäkter mot kvinnor i krig och konflikter. Är det så statsrådet menar? Biståndsministern säger att den humanitära rätten -- krigets lagar -- förbjuder våldtäkter på kvinnor både under mellanstatliga och under interna konflikter, även om själva termen våldtäkt inte lyfts fram i de konventioner som gäller svåra överträdelser, dvs. krigsförbrytelser. Jag tycker inte att det räcker. Fru talman! Även om våldtäkt mer eller mindre underförstått betraktas som en krigsförbrytelse anser jag att det klart måste framgå i de olika konventionstexterna och resolutionstexterna att våldtäkter utförda i de sammanhang som jag tidigare nämnt är krigsförbrytelser. Som det sett ut under det senaste året och som det ser ut i dag verkar det inte som om soldaterna och deras härförare i det forna Jugoslavien känner till att de faktiskt är krigsförbrytare. Det är, som jag tidigare sagt, bra med alla de insatser som Sverige gör i olika internationella sammanhang för att få våldtäkter att ses som krigsförbrytelser enligt Genèvekonventionen. Jag tänker på kommande insatser vid det planerade mötet i Schweiz och att Sverige vid det senaste mötet med FN:s kvinnokommission var en av pådrivarna till den resolution som fördömde våldtäkterna i det forna Jugoslavien och klassade dem som krigsförbrytelser. Jag ser det som självklart att våldtäktsmännen skall ställas inför rätta vid den planerade internationella krigsförbrytartribunalen. I det sammanhanget ser jag det som mycket positivt att Sverige uppmanat FN:s säkerhetsråd att ta hänsyn till könsfördelningen när krigsförbrytartribunalen tillsätts. Det tyvärr inte så självklart ens i FN sammanhang att kvinnor får vara med i beslutande och andra sammanhang där olika frågor diskuteras, inte ens när det gäller våldtäkter mot dem själva. Det är en fråga som jag har haft uppe många gånger vid olika möten, även här i kammaren. För mig är våld mot kvinnor inte detsamma som våldtäkt, speciellt inte systematiska våldtäkter. Jag ser dem som direkta krigshandlingar och vapen för att förtrycka. Till sist vill jag fråga biståndsministern om våldtäkter, inkl. systematiska våldtäkter, särskilt kommer att betonas och lyftas fram i den politiska avsiktsförklaring och deklaration om våld mot kvinnor som Sverige har krävt skall uppmärksammas vid konferensen om de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att få in ordet våldtäkt även i de sammanhangen. Allra sist anser jag att det finns stor anledning att verka för en konvention som särskilt tar upp systematiska våldtäkter mot kvinnor och barn i krig och konflikter.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att ingen här har någon annan uppfattning än att allt tänkbart måste göras för att fördöma detta förfärliga våld mot kvinnor och barn, mot civilbefolkningen och mot människor över huvud taget. Det vore ganska trist om man på något sätt försöker använda formuleringarna i det svar jag avgav till att antyda att vi inte känner avsky. Det finns inget annat än avsky att känna för det som äger rum. Men, fru talman, jag påstår faktiskt ytterligare en gång att vi har internationella instrument som täcker den situation som vi känner denna utomordentligt djupa avsky inför. Jag tror att det är mycket viktigt att vi inte ger utrymme för några andra tolkningar. Det ligger en fara i att vi här på något sätt skulle antyda att den konvention som finns, det kommittéarbete som är gjort och den deklaration som föreligger inte skulle inrymma detta. Det är vad som sker. Internationella samfundet har sagt att detta ryms i denna konvention. Det är tolkningen. I deklarationen, som jag fick frågor om här, står ordet våldtäkt och sexuella övergrepp. Jag tror inte att någon här tror att man yxar till en konvention i brådrasket. Vi kan bara titta på hur långt tid det tog med Barnkonventionen. Fanns det någon som hade den uppfattningen att vi inte borde göra vårt yttersta för att hjälpa barn under den tid Fru talman! Låt oss då se till att vi nu inte sprider uppfattningen att dessa vedervärdiga brott som begås inte ryms inom de akter som finns. Det gör de. Mig veterligt finns det ingen som har en annan uppfattning än att om vi får en tribunal till stånd kommer dessa människor att dömas som krigsförbrytare, ingenting annat. Fru talman! Jag är något förvånad över att det sägs här att först när vi får en konvention är kvinnorna skyddade. Om det vore så väl. Brott, vedervärdigheter och våld används fortsättningsvis mot barn, om jag får ta den parallellen igen, t.o.m. av dem som ratificerat och skrivit under konventionen. Därmed inte sagt att konventionerna inte skall lyftas fram, ratificeras och aktualiseras. Men från vårt håll finns en ängslan att det antyds att inte dessa brott, med de bestämmelser, de konventionstexter som finns, de kommittéarbete och den deklaration som existerar, framstår som groteska. Det kan också sägas i sammanhanget, fru talman, att deklarationsarbetet var en ganska svår process. Vi svenskar är inte allenarådande. Det är ofta en utomordentligt svår för att inte säga grannlaga uppgift att arbeta fram en text som har med sådana här frågor att göra. Jag kan också, fru talman, säga att jag åtskilliga gånger har känt misströstan inför världskongressen i Wien i juni och t.o.m. varit inne på tanken att vi kanske får ställa in den, eftersom vi inte når så långt som vi skulle vilja. Men jag tror att det är utomordentligt viktigt att slå fast att dessa brott, som vi känner den djupaste avsky inför, täcks -- alla gör den tolkningen -- av den text som finns. En ny konvention som explicit behandlar detta skulle ta lång tid att arbeta fram. Vi tycker att det inte skulle behöva ta lång tid, men vi vet vad vi har att hantera, fru talman, och det skulle ta lång tid. Fru talman! Jag ber inte om ursäkt för mitt engagemang här, men jag vill säga att jag känner mig illa berörd om det av någon här görs gällande att vi inte känner den djupaste avsky för det som äger rum. Hade dock våra känslor, konventionstexter, tolkningar och deklarationer räckt för att få vanvettet att upphöra, hade det redan varit stoppat.
Fru talman! Om argumenten är svaga, höj rösten! Det är inte utan att man faktiskt gör den associationen. Låt mig säga att regeringen i sitt svar har presenterat två oförenliga handlingslinjer. Å ena sidan säger ni att allt det här täcks av olika lagar och att det inte behövs några lagändringar. Å andra sidan säger ni: För att stärka kvinnornas position skall vi göra en avsiktsförklaring. Vad är det för konsekvens? Det behövs inte längre några avsiktsförklaringar. Era avsiktsförklaringar och deklarationer är bra, och ni har lyckats att få fram dem till Kommissionen för mänskliga rättigheter inför sommaren, men det räcker inte med det. Jag var för några veckor sedan i Indien på en större internationell konferens med f.d. premiärministrar, presidenter och utrikesministrar. Alla var lika rädda och chockade när ordet våldtäkt togs fram och kravet restes att det skulle föras in i internationell lag och i konventioner, så att inget som helst tolkningsutrymme skulle kunna föreligga för jurister huruvida alla de möjligheter som vi har tänkt på verkligen är täckta. Deltagarna vid mötet var väldigt skakade och omtumlade, men det slutade med att de alla ställde sig bakom kravet. Jag har funderat litet grand över vad som gör att män blir så rädda för ordet våldtäkt. Det är naturligtvis bl.a. så att man känner sig oerhört illa berörd därför att det är -- som ni anför i er egen front mot våld -- män som fattar besluten, män som utför krigshandlingarna och män som begår övergreppen. Det skall man också reagera mot. Men när man som män sitter med makten i regeringar och i riksdagar, skall man också i internationella organ dra konsekvenserna av sina deklarationer. Kvinnor runt om i världen kräver att de skall få ett lagligt skydd, explicit utsagt i konventionstext, oavsett om vi ändrar i tilläggsprotokoll eller vi förändrar den deklaration som skall antas i generalförsmlingen i höst. Vilket som är det bästa instrumentet och det snabbaste sättet för att göra det är en något spetsfundig fråga, men det skall in i den internationella lagtexten. Det ger inte kvinnorna ett hundraprocentigt skydd, men ett väsentligt bättre skydd. Därmed ges det inte heller möjlighet att i soldatinstruktioner och vid soldatträningar i olika länder runt om i världen träna soldater till våldtäkt. Det bästa tänkbara skyddet ges genom att man lagligen föreskriver att detta inte är förenligt med internationell lag och därmed är en uttalad krigshandling. Jag hoppas att Alf Svensson är beredd att uppbringa allt det engagemang som han nu lagt ned för att bemöta vårt krav för att i stället verkligen åstadkomma något mer än de gjorda deklarationerna. Detta är, Alf Svensson, inte en fråga som väcks bara i Sveriges riksdag. Den kommer att väckas runt om i världens olika parlament. Den kommer att drivas av kvinnor både i regerings och i riksdagsställning och av kvinnor utanför parlamenten. Vi kommer inte att ge oss förrän vi har vårt krav infört i den internationella lagen.
Fru talman! Låt mig först säga att jag inte ett ögonblick betvivlar att biståndsministern känner den djupaste avsky för de här brotten. Den person är säkerligen inte av människa född som inte reagerar på det sättet. Syftet med vår interpellation var att stärka det internationella regelverket. Man är i tvivelsmål huruvida man kan utdöma straff för våldtäkter som krigsförbrytelser, eftersom detta inte explicit finns uttalat i någon av de konventioner som finns och inte heller i den humanitära rätten. uppräknas några brott som skall anses vara grova krigsförbrytelser. Där finns inte våldtäkter medtagna. Om det nu är ett så långsiktigt arbete att få till stånd en ny FN-konvention, föreslår jag att regeringen i stället verkar för att ändra uppräkningen i den fjärde Genèvekonventionen av de brott som skall anses som krigsförbrytelser. Skälet till att jag anser detta är att det när vi i dag diskuterar möjligheten att ställa förövarna inför rätta finns utrymme för tolkningar. Det är inte heller förenligt med vår rättstradition att ha en retroaktiv lagstiftning. Vad vi nu kommer att göra är att ställa förövarna till ansvar för brott som inte uttryckligen fanns i lagstiftningen när de begicks. Det har naturligtvis ett preventivt syfte att få in detta bland de brott som räknas upp. Jag tycker att det är en alternativ framkomstväg för att detta inte skall upprepas och för att man inte i framtiden skall kunna dra i tvivelsmål huruvida detta är krigsförbrytelser eller inte. Kvinnor över hela världen kräver detta i dag. Jag tror att tiden aldrig har varit lämpligare än nu för att få till stånd en ändring i den fjärde Genèvekonventionen i detta avseende. Jag vill ändå tillägga att jag tycker att det är något märkligt att biståndsministern först pläderar för de instrument som finns -- konventionen mot diskriminering av kvinnor, deklarationen och avsiktsförklaringen -- och sedan säger att det ändå inte ger något skydd. Det är också ett anmärkningsvärt resonemang att det tog så lång tid att få till stånd barnkonventionen att det knappast är någon idé att börja med något nytt. Efter att ha grävt djupare i detta sedan interpellationen skrevs och sedan dessa frågor började att resas tycker jag att det kanske är en framkomligare väg att göra ett kort tillägg i den fjärde Genèvekonventionens tilläggsprotokoll.
Fru talman! Vi kommer, Alf Svensson, att behöva en konvention till skydd för kvinnor liksom vi behövde en barnkonvention till skydd för barnen. Även om barnkonventionen tog lång tid och även om det kommer att ta lika lång tid att få fram en konvention till skydd för kvinnor, måste man någon gång börja, och man måste börja nu. Diskussionerna om skydd för kvinnor och barn känner jag igen både internationellt och nationellt från den debatt som förekom före införandet av lagen mot aga och även från de debatter som förekommer i vårt land om pornografi och prostitution. Många har här konstaterat att det som nu händer i Jugoslavien gentemot kvinnorna inte inträffar för första gången. Men det måste äntligen vara dags att ta ett första mer avgörande steg mot en mänsklig behandling av kvinnor och barn i krigssituationer. Mänskliga rättigheter skall gälla. Våldtäkter som tortyr, led i folkmord och terror i krig på ockuperat område är och skall vara förbjudna. Detta steg måste vi ta nu. Vi kan inte vänta längre. Jag tror inte att det har funnits en mer optimal situation än den vi har i dag, vilket nyligen sades, för att ta ett steg framåt.

Herr talman! Att herr biståndsministern nu höjer rösten och viftar med armarna stärker inte den bristfälliga argumentationen, som sagt var. Det är nog ingen här som ifrågasätter engagemanget. Men vi ifrågasätter den handlingslinje som biståndsministern företräder och hans sakargumentation för den. Jag tror inte heller att det är någon av oss som tror att konventioner, ord på papper, i sig leder till resultat på det sättet att de omedelbart efterlevs. Men det är ju ändå en civilisationsprocess. I själva arbetet för att skapa nya lagar och regler i det internationella samfundet blir vi alla mer mänskliga. Vi förändrar ju vår moral, våra seder och vår inställning till de saker som vi diskuterar. Så själva processen att få fram en sådan här konvention, och konventionen när den är färdig, är ju redskap för att förhållandena skall förändras och förbättras. Bristen på logik framstår helt uppenbart när biståndsministern talar om barnkonventionen. Självfallet inbegreps också barn i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ändå var det många som tyckte att det också behövdes en särskild konvention om barn och barns rättigheter. Den konventionen, fastän den är alldeles ny, har redan haft stor betydelse runt om i världen för att hävda barnens rättigheter. På samma sätt kommer en konvention som tar upp systematiska våldtäkter att bli ett oerhört värdefullt redskap i arbetet för att förbättra situationen för kvinnor under krig och konflikter. Jag kan inte se någonting annat, herr talman, än att herr biståndsministern i sina försök att argumentera för sin sak egentligen har givit ytterligare goda argument mot den och för de krav som vi har framfört på en sådan här bindande konvention.

Herr talman! ''Världen blöder -- det är bråttom'' står det som rubrik på en intervju med FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson i Svenska Dagbladet i går. Det är stort och viktigt att vi över partigränserna -- män och kvinnor -- engagerar oss djupt i frågor om mänskliga rättigheter världen över. Det är välgörande att människor från olika länder har agerat mot det fruktansvärda våldet i vår nära omvärld, inte minst mot våldtäkterna, att man har rest krav på en krigstribunal -- bl.a. från Sverige, genom Corellgruppen och från Frankrike -- och att FN:s säkerhetsråd också har beslutat att inrätta en sådan. Tillåt mig att citera EG-parlamentets talman Han sade: ''Våldtäkt som militär taktik och instrument för etnisk rensning skall klassas som en av de svåraste krigsförbrytelserna och som ett brott mot mänskligheten''. I Sverige har det tidigare bildats en kvinnofront för krigets offer, och i samband med detta har det erinrats om det som slås fast i tilläggsprotokollet till artikel 27 i Genèvekonventionen: ''kvinna skall särskilt skyddas mot varje handling som kan kränka hennes ära, framförallt våldtäkt, påtvingad prostitution och varje otillbörligt närmande''. Det står alltså att kvinnan skall skyddas. Det finns uppenbarligen utrymme för olika tolkningar. Det är det som har gjort att vi bl.a. för den här debatten i dag. Vi borde egentligen, herr talman, ha de instrument som behövs, men ändå tycks vi inte ha dem. Alf Svensson säger att det är farligt att antyda att den konvention som finns inte skulle räcka till. Uppenbarligen gör den inte det. Det är därför som vi kvinnor fortsätter att kräva en bindande konvention som definierar systematiska våldtäkter i krig och konflikter som krigsförbrytelser. Genèvekonventionen, att ordet våldtäkt tas in, är en framkomlig väg, försök då med det. Gör allt som är möjligt! Vi litar på Alf Svensson!

Herr talman! Jag om någon känner till Alf Svenssons engagemang för mänskliga rättigheter oavsett om det gäller vårt land eller andra länder. Jag tvivlar inte på det engagemanget på något sätt. Jag tror inte heller att en konvention löser problem helt akut. Men en sådan konvention som vi har diskuterat här skulle ändock vara en startsignal för ett vidgat arbete på såväl mera djup som mera allmän och generell nivå. Det är ett ställningstagande. Det är viktigt att ordet ''våldtäkt'' nämns i de sammanhang, konventioner och resolutioner m.m., där krigsförbrytelser omnämns. Kvinnans situation i världen är inte särskilt ljus. Det vet vi. Allt som kan göras för att stärka kvinnans ställning och förbättra hennes situation måste vi göra. Jag ser det som en krigsförbrytelse att man begår våldtäkt som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Våldtäkt under krig måste alltid betraktas som en krigsförbrytelse i Genèvekonventionens mening. Våldtäktsbrott är ännu inte med i uppräkningen över de brott som anses vara svåra brott, s.k. krigsförbrytelser. Ordet ''våldtäkt'' måste in. En våldtäkt innebär tortyr, omänsklig behandling och svår skada till både kropp och själ. Det måste utan minsta tvekan betraktas som en krigsförbrytelse. Det tror jag nog att vi alla här är eniga om. Jag vidhåller att jag anser att det är viktigt med en särskild konvention i den här frågan. Jag anser också att texterna skall kunna ändras i nu gällande konventioner, resolutioner, deklarationer osv.
Herr talman! Jag visste, säkert som ett brev på posten, att eftersom jag höjde rösten skulle jag få höra: Ju svagare argument, desto högre röstvolym. Det är jag van vid. Vi får inte engagera oss röstmässigt i den här kammaren -- den saken är säker -- för då får vi höra den kommentaren. Om ni går tillbaka i protokollen skall ni finna att det är så. Jag vill ändå säga, med låg röst, att konventionen finns. Gång på gång tycker jag att det låter som om konventionen inte existerar. Den existerar. Den är tolkad av det internationella samfundet på ett sådant sätt att de vedervärdigheter som vi här talar om inryms i konventionen. I den deklaration som Sverige ivrigt har arbetat för skall kunna komma fram nämns våldtäkt och sexuella övergrepp explicit. Finns det inte någon ängslan hos de värderade interpellanterna om att det skulle kunna medföra en risk om vi här tolkar konventionen som om den inte rymmer det här? Innebär det inte en risk om vi tolkar konventionen som om man inte kan sätta tilltro till de internationella samfundets tolkning och som om man inte behöver bry sig om den deklaration som nu är på väg att gå igenom? Jag tycker att man skall fundera litet grand i de banorna, eftersom vi håller på med just det här. Viola Furubjelkes förslag var intressant. Det skall jag gärna understryka. Men samtidigt talade Viola Furubjelke också om preventiv verkan och retroaktivitet. Just i de begreppen ryms det som jag är ängslig för och som jag också tror att ni är ängsliga för, nämligen att man inte skall anse att det här redan gäller. Det har gällt hela tiden som de här vedervärdigheterna har fortgått. Det behövs ingen retroaktiv lagstiftning. Det gäller i dag, och det gällde i går och i förrgår. Av Charlotte Branting fick jag en fråga som jag gärna skulle vilja kunna svara på litet mera konkret. Jag vet inte exakt. Vad jag kan säga, vilket också nämndes här av Gullan Lindblad, är att det finns ett svenskt initiativ. Det finns inte enbart ett svenskt initiativ, men vi trycker på. Det är den allmänna uppfattningen från svenskt håll. Det finns inte någon invändning från något håll. Som jag sade i mitt svar skall de som har beordrat och de som har begått våldtäkt dömas. De har begått något som skall räknas in som brott i denna krigstribunal. Det finns inget tecken på att någon från något håll gör gällande något annat -- mig veterligt, är det bäst att tillägga. Det är på denna punkt vi skiljer oss åt. Vi anser från vårt håll att det är starkt om vi använder de instrument som finns. Vi kan naturligtvis vässa dem. Det är vad vi har hållit på med.

Herr talman! Jag skall försöka att bena upp det här så, att det inte skall föreligga någon tvekan om vad det är fråga om. Det är i lag förbjudet -- det sade också Berith Eriksson klart och tydligt -- att begå våldtäkt, men det är icke en krigsförbrytelse. Däri ligger skillnaden. Tortyr och annan omänsklig behandling är specifikt utpekade som krigsförbrytelser. Om våldtäkter inte blir utpekade som krigsförbrytelser är det en tolkningsfråga när och i vilka sammanhang våldtäkt skall betraktas som en krigsförbrytelse. Vi vill inte ha tolkningar. Vi vill ha ordet ''våldtäkt'' infört, så att det klart och otvetydigt sägs ifrån att det är en krigsförbrytelse och skall behandlas därefter. Varför är vi så angelägna om detta, eftersom det ändå trots allt förekommer våldtäkter? Det finns ett mönster runt om i världen, där våldtäkt är ett sätt att förtrycka kvinnor såväl i fred som i krig. Jag tycker att Annika Åhnberg utomordentligt visade på att vår enda vettiga, framkomliga väg är att vara alldeles klar och otvetydig när det gäller lagtexten. Det skall inte finnas någon möjlighet att smita undan. Det skall vara helt otvetydigt och klart. Det skall inte finnas något som helst utrymme för tolkningar från den ena eller den andra sidan. Jag tyckte att det var positivt att biståndsministern sade att han skall undersöka Viola Furubjelkes förslag. Det avgörande för oss är inte vilken väg och vilken form ni använder er av från regeringens sida. Det avgörande är att våldtäkt utpekas som en krigsförbrytelse. Om ni får igenom det i ett tilläggsprotokoll eller genom en ändring i den paragraf som Viola Furubjelke talade om, första tillägsprotokollet, artikel 76, är det naturligtsvis mycket bra, eftersom det då blir specificerat som en grov krigsförbrytelse. Det centrala är att Sverige som har varit i ledningen när det gäller mänskliga rättigheter också är i ledningen här. Det blir en folkstorm. Det kan jag garantera. Det kommer att bli folkstorm runt om i världen, vid Wienkonferensen, vid generalförsamlingen, vid kvinnokonferensen och vid alla tänkbara tillfällen. Denna folkstorm kommer att inrymma såväl parlamentariker som icke-parlamentariker. Det är mycket bra om man är i ledningen för den folkstormen och inte emot den. Jag hoppas på Alf Svenssons aktiva arbete för att föra in våldtäkt som krigsförbrytelse.
Herr talman! Jag nöjer mig med att ställa mig bakom Maj Britt Theorins senaste inlägg. Hur skall man kunna genomföra och få genomslag och respekt för alla de andra konventionerna, deklarationerna och initiativen som Alf Svensson räknade upp i sitt svar utan en internationellt bindande lag? Det förstår jag inte.
Herr talman! Det är litet svårt att hålla isär olika begrepp. Jag vill göra ett försök till ytterligare en sortering av det internationella regelverket. Biståndsministern har t.ex. nämnt kvinnokonventionen. Det är en konvention som inte automatiskt ger möjlighet att ställa någon inför rätta. Man kan utse en rapportör och pricka nationen i fråga för att konventionen inte efterlevs. Den fjärde Genèvekonventionen som vi talar om här ingår i krigets lagar. Den ger möjlighet att ställa såväl överordnad som den som utför våldtäkt, vilket vi pratar om i det här fallet, inför rätta. Skälet till att jag har föreslagit att detta skall in i den här konventionen som ett av de brott som klart definieras som krigsförbrytelse är att då har vi det i internationell lag, lika för alla och vid varje tillfälle. Man skall inte tolka i efterhand om det var ett brott eller inte. Detta har klart en preventiv verkan. Det måste det ha, och det måste vi tro på. Det är dessa instrument vi har att använda oss av. Jag tycker att det är mycket bra att rättschefen på Utrikesdepartementet Corell har kommit med förslaget om krigstribunal. Jag tror dock att det inte är känt för alla här att han vill att förövarna skall dömas enligt nationell lag. Det finns nämligen ingen internationell lag i dag som det är möjligt att döma detta brott efter. Mitt förslag har alltså tillkommit för att förstärka rättsväsendet i framtiden. Det skall finnas internationell lag, lika för alla nu och framöver och med tillägget att våldtäkt skall vara med bland de brott som uppräknas som grova krigsförbrytelser. Då kan man åstadkomma det vi är ute efter på ett ganska enkelt sätt, som jag bedömer det. Jag instämmer i vad de andra har sagt. Jag hoppas verkligen biståndsministern prövar detta. Jag är glad att han antydde att saken skulle undersökas. Jag ser fram emot att vi får ett svenskt agerande för den här saken.
Herr talman! Jag uppfattade också att herr statsrådet sade att han skulle överväga det förslag som Viola Furubjelke tog upp, den här tänkbara vägen. Jag tycker också att det är mycket positivt. Biståndsministern ställde en fråga till oss: Ser vi som har interpellerat inte risken med att krav om en ny konvention skulle försvåra tolkningen av de redan befintliga? Mitt svar på den frågan är nej. Jag funderar litet över vilka erfarenheter av internationellt regelskapande det är som får biståndsministern att tro att ett förtydligande och preciserande skulle innebära en försvagning när det gäller de nuvarande konventionerna. När jag tänker efter kan jag för egen del inte påminna mig ett enda fall där den typen av precisering och förtydligande lett till att den grupp vars krav man tagit upp skulle ha försvagats av de befintliga regelverken. Tvärtom! För att återgå till barnkonventionen, som vi nyss talade om, var det så att redan tanken på att vi skulle skapa den och hela processen fram till det den skapades faktiskt innebar att man stärkte barnens situation. Jag kan inte förstå varför det skulle vara annorlunda i det här fallet. Jag tycker att all erfarenhet pekar i motsatt riktning, att kravet på en ny konvention skulle vara ett oerhört betydelsefullt redskap för det konkreta arbetet att förbättra kvinnors situation i krig och konflikter.